Herr talman! Ulla Orring tycker att det är förvånande att vi vill att regeringen skall återkomma med en samlad bild över läget. Vi har beskrivit att det sker stora förändringar i våra kommuner och landsting, bl.a. på avgiftssidan men också när det gäller tillgängligheten i t.ex. Det borde inte vara särskilt förvånande att vi vill att regeringen skall återkomma med en samlad bild. Det som nu händer går snabbt. Alla är medvetna om att avgifterna höjs och att tillgängligheten försämras. Det har hänt saker sedan Handikapputredningen lade fram sitt betänkande, bl.a. på sysselsättningssidan. När det gäller sysselsättningen i landet totalt sett har ju en dramatisk förändring skett under de senaste åren. I dag har vi snart en arbetslöshet som motsvarar EG Vi har skäl att tro att det också har skett försämringar för människor med funktionshinder. Vi har velat ge regeringen till känna att vi finner det angeläget att den sysselsättningsgaranti som byggde på konstaterandet att 70 % av de svårast funktionshindrade vid det tillfället stod utanför arbetsmarknaden borde prövas. Vi har ställt upp på det. Det fanns ju inte pengar i det här läget. Men samtidigt borde det vara angeläget att man i någon eller i några kommuner skaffar sig erfarenheter av en sådan här verksamhet. Till sist skall jag ta upp frågan om vårdhemmen. Hur många vårdhem har Ulla Orring tänkt skall vara kvar? Hur många personer i den personkrets som vi diskuterar skall nekas rätten att få ett eget boende? Inser inte Ulla Orring -- med tanke på den grupp vi talar om, nämligen de utvecklingsstörda -- att risken är uppenbar att avvecklingen av vårdhem, vilken har varit av godo, kommer att avstanna? Åtminstone kommer avvecklingen helt säkert inte att gå lika fort, beroende på de signaler som Ulla Orring, hennes kamrater i socialutskottet och ev. en riksdagsmajoritet sänder ut.
Herr talman! Jan Andersson är onyanserad i den här debatten när det gäller på vilket sätt som regeringen och vi i utskottet flyttar fram positionerna. Det är egentligen en fantastisk seger för den handikappolitik som den borgerliga regeringen nu kan presentera. Jan Andersson måste vara ganska så medveten om det svåra ekonomiska läget. Trots detta genomförs nu en rättighetslag, som bl.a. innebär rätt till personlig assistent. Det borde ändå inge även Jan Andersson en viss trygghet att en borgerlig regering lägger fram ett sådant här förslag. Jag vet att Jan Andersson har suttit med i Handikapputredningen och har stora kunskaper inom det här området. Men vi brottas med en besvärlig ekonomi, och vi kan bara göra det som är möjligt med de resurser som vi har i dag. Jag beklagar lika mycket som Jan Andersson att vi har det svåra sysselsättningsläget, men det framgår ju ganska klart av vårt betänkande att regeringen kommer att följa den här frågan. Punkten är inte satt. I och med det som vi i dag får vara med om att genomföra kommer vi en bra bit på vägen mot en utmärkt handikappolitik. Jan Andersson tar upp de små vårdhemmen. Vi har gjort många förbehåll i betänkandet kring den här frågan. Vi säger att vi skall utgå från den enskildes behov och framför allt önskemål och att huvudmannen noga skall följa det här. Det är inte fråga om att många vårdhem skall vara kvar, utan det gäller det enskilda vårdhemmet, bl.a. i Jämtland. Där finns nämligen ett vårdhem med enskilt boende i små villor. Det har utvecklats väldigt mycket under den här tiden som frågan har fokuserats. Jag är övertygad om att den här frågan noga kommer att följas även i fortsättningen.
Herr talman! Jag tycker att det här är en fantastisk reform. Jag sade det i mitt inledningsanförande. Jag sade också att det inte är den första reformen men att den är ett viktigt steg på vägen. Sedan kommer vi att få Handikapputredningens slutbetänkande. Den svenska handikappolitiken är i grunden bra, men det finns fortfarande brister. Vi har också blivit överens med regeringen i krisuppgörelsen om de ekonomiska ramarna för den här reformen. Jag har ingen annan uppfattning. Det har medfört att även om vi inte gillar frågan om sysselsättningsgarantin och åldersgränsen har vi fått acceptera det. Vi tycker ändock att det inom de ekonomiska ramar som finns borde vara möjligt att pröva sysselsättningsgarantin. Det är intressant, inte minst inför framtiden. Jag hoppas på att sysselsättningsgarantin skall kunna införas. När det gäller vårdhemmen måste jag däremot säga att vi varken diskuterar utredningens förslag eller regeringens förslag. Vi hade bara en synpunkt med anledning av regeringens förslag. Vi ansåg att samtidigt som man tar ställning till vård oberoende av samtycke borde man komma överens om ett slutdatum för vårdhemmens avveckling. Den fråga jag ställer mig är om utvecklingen, sedan man fattade beslut om avveckling av vårdhemmen, har varit negativ och därför föranleder ett annat beslut. Eftersom ni ändrar beslutet, Ulla Orring, måste utvecklingen ha gått i fel riktning. Jag kan inte tolka ert ställningstagande i socialutskottet på något annat sätt. Jag tycker inte att utvecklingen har varit felaktig. Jag tycker att utvecklingen mot en större frihet för de utvecklingsstörda har varit fantastisk. I den mån den har varit olycklig har det gällt fall där enskilda har nekats rätt till gruppbostad. Hur skall man kunna pröva det med ert förslag? Ni urholkar denna rätt genom att säga att det nu skall bli tillåtet att ha vården kvar. Hur skall den enskilde kunna pröva sin rätt i framtiden, Ulla Orring?
Herr talman! Det var fint att Jan Andersson erkände att det här är en fantastisk reform. Det är en fantastisk reform att få genomföra med de ekonomiska bekymmer vi har i landet just nu. Det är bra att vi är överens om att det är en fantastisk reform och att den kommer många människor till godo. Vi måste utjämna de olikheter som råder mellan de som saknar funktionshinder och de funktionshindrade. Jag har emellertid en känsla av att ni socialdemokrater alltid skall ha litet grädde på moset. Det är aldrig riktigt bra. Ni har dock mycket svårt att anvisa de ekonomiska medel som krävs för grädden på moset. Vi ser fram emot att få förslag till finansiering av en rad av de sociala reformer som vi så väl behöver. Det går inte bara att komma med kritik. Man måste ange varifrån pengarna skall tas. Det är självklart att det här inte är någon slutpunkt för handikappolitiken och för stödet till de funktionshindrade. Det vore skräp med svenska folket om man skulle sätta punkt nu. Vi måste självfallet gå vidare. Jag tror att vi kommer att göra det helt besjälade av tanken att förbättra situationen för handikappade och funktionshindrade. När det gäller sysselsättningsgarantin påpekade Jan Andersson själv att vi har ett mycket svårt arbetsmarknadsläge i landet. Då läget förbättras och sysselsättningen ökar kommer dessa förhållanden säkert också att förbättras. Jag är övertygad om att både Jan Andersson och andra -- även jag själv -- kommer att driva på i den frågan. Det är viktigt att alla människor får sysselsättning. Till sist vill jag ta upp frågan om vårdhemmen, som Jan Andersson fäster sig vid. Jan Andersson, den avveckling som har skett och sker av de stora institutionerna är efterlängtad. Dessa institutioner har inte utgjort någon bra miljö för de utvecklingsstörda som har bott där. Jag har besökt många sådana inrättningar och sett läget. Däremot förnekar Jan Andersson att det har skett förändringar på de små vårdhemmen. Det har faktiskt skett sådana förändringar. Det finns exempel på många bra, små vårdhem. Vi skall även i fortsättningen utgå ifrån den enskilde utvecklingsstördes egna behov och önskemål. Vi skall skydda den personliga integriteten.

Herr talman! Jag vet att det är många människor som gläds över det beslut som vi skall fatta här i riksdagen i dag. Det gäller många människor med funktionshinder av olika slag och naturligtvis inte minst de som är svårast drabbade. En gravt handikappad man uttryckte det så här: ''Så länge jag kan minnas har jag väntat på ett erkännande att också mitt liv har ett värde och att också mina små möjligheter till aktivt liv skall tas till vara.'' Det har varit en lång och stapplande väg för beslutsfattare och olika samhällsorgan att komma fram till den medvetenhet som ändå finns i dag och som nu kan tyckas självklar, nämligen att graden av funktionshindret avgörs av hur vi lyckas anpassa den fysiska miljön och servicen till människors behov. Det är inte så förfärligt länge sedan som det var tämligen ovanligt att man ordnade en rullstolsramp till en offentlig lokal, bara för att ta ett exempel. Det finns många andra exempel som visar på de små steg man tagit under ganska lång tid. Fortfarande återstår mycket när det gäller att förbättra den fysiska miljön, bl.a. när det gäller att göra den kollektiva trafiken mer lättillgänglig. Den här propositionen och det här riksdagsbeslutet kan ses som ett svar på mångas krav och förväntningar under många år. Jag minns reaktionerna när den nya omsorgslagen tillkom i mitten på 80-talet. Den gällde alltså bara en begränsad grupp. Då var det många, exempelvis svårt rörelsehindrade, som med visst fog undrade: Vad kommer nu att hända med oss? Kommer inte våra behov att bli eftersatta när en annan grupp nu omfattas av en rättighetslag? En viss risk finns ju alltid med en rättighetslag, så att förverkligandet av den inte sker på bekostnad av insatserna till andra grupper -- även om det naturligtvis aldrig är avsikten. Med den här nya lagen vidgas personkretsen. Fysiska och psykiska handikapp jämställs i stort sett. Det är graden av funktionshinder som är avgörande. Ett undantag finns dock, och det har nämnts här tidigare i dag. Det gäller rätten till daglig verksamhet, som också fortsättningsvis omfattar bara omsorgslagens personkrets. Anledningen är beklagligtvis att det just nu fattas pengar. Men det sägs också i propositionen att frågan om att ge den nya lagens hela personkrets rätt till daglig verksamhet måste omprövas när det statsfinansiella läget så medger. Det är mycket, mycket viktigt att ta fasta på det beskedet och hålla ambitionen levande. Att ha ett arbete, en daglig sysselsättning betyder så oerhört mycket. Man måste få känna att man klarar av vissa uppgifter. Den fråga som kanske har vållat mest uppmärksamhet är frågan om personlig assistans. Enligt propositionen skall den upphöra vid uppnådd pensionsålder. Alla tidigare talare har berört detta. Jag vill bara understryka vad som sägs i utskottets betänkande, nämligen att vi naturligtvis inte tycker att det är tillfredsställande att denna rätt upphör vid en viss uppnådd ålder och på en viss dag. Det här är en av de frågor som man måste följa med stor uppmärksamhet, för att se efter att det kommer att fungera på ett godtagbart sätt. Det kommer utan tvivel att ställas stora krav på kommunerna. Andra frågor som också måste följas med särskild uppmärksamhet gäller habilitering och rehabilitering samt rådgivning och stöd. Jag nämner dessa frågor samtidigt, därför att det inte alls är så självskrivet var gränsen går mellan vad som är habilitering och vad som är stöd. Men enligt propositionen så ingår rätten till personligt råd och stöd i den nya rättighetslagen och kan därmed alltså överklagas, medan habilitering och rehabilitering införs i HSL och därmed inte kan överklagas. Bara det här är i sig en liten knepighet. Sedan är det fråga om vem som skall ha ansvaret för dessa uppgifter. Jag menar att det är riktigt att, som propositionen föreslår, ge sjukvårdshuvudmännen detta. Det är ju där som den samlade kompetensen finns för de här insatserna. Att överlåta uppgiften rådgivning och stöd till kommunerna bör därför enligt min mening ske i undantagsfall, annars kan det finnas fog för den oro som en del handikapporganisationer känner för att viktig kompetens skall gå förlorad. Herr talman! Det finns många frågor som är värda att lyftas fram och det går inte att säga att någon är viktigare än andra eftersom insatserna har olika betydelse för olika grupper och individer. En sak som vi har arbetat med mycket i Centern är stödet till anhöriga, dvs. att man uppmärksammar deras situation som ju ofta är mycket utsatt. Det gäller inte minst handikappade barns familjer, som ju ofta har en totalt annorlunda situation än andra familjer och som har små möjligheter att leva ett, som andra tycker, normalt familjeliv. Den här frågan har på senare tid uppmärksammats mycket mer än tidigare. Det är vi naturligtvis mycket glada för. Stödet till handikapporganisationerna betyder mycket, också de som omfattar små grupper. Vårdbidraget är naturligtvis viktigt. Den nya lagens rättigheter kommer också att vara av mycket stort värde för handikappades familjer. Det gäller rätten till avlastning, rådgivning och stöd m.m. och naturligtvis också de 10 kontaktdagarna som har både praktisk betydelse och ett symbolvärde. Jag vill också som de tidigare talarna något beröra frågan om avvecklingen av specialsjukhusen och vårdhemmen. I utskottet är vi ju överens om att de stora institutionerna och vårdhemmen skall avvecklas. Däremot finns det delade meningar om ifall en generell avveckling är nödvändig eller ens önskvärd. Från centerns sida menar vi att man bör akta sig för att vara alltför kategorisk i det här sammanhanget. Det kan mycket väl vara så att små hemliknande vårdhem för en del kan vara ett bättre alternativ än ett eget boende. Människor kommer alltid att vara olika, ha olika förutsättningar och olika behov. Det är ett faktum som ingen ambition i världen kan ändra på. Det handlar inte om något överförmynderi som det har sagts tidigare, utan snarare om en ödmjukhet inför verkligheten och att verkligheten ser olika ut för olika människor. Jag vill bara till sist än en gång understryka att det här beslutet är ett steg på rätt väg, men det betyder inte att vi får slå oss till ro. Arbetet med att ge handikappade människor en bättre tillvaro och en större delaktighet i samhällslivet måste fortsätta. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! I den princip som ligger till grund för både propositionen om stöd och service till vissa funktionshindrade och utskottets betänkande talas det om att den handikappade skall få kontinuitet i sin hjälp. Det innebär att den enskilde eller hans familj skall kunna känna sig säker på att stödet från en personlig assistent inte plötsligt upphör eller förändras. Detta har tidigare varit ett problem. I Handikapputredningens kartläggningsbetänkande kom man fram till att endast 8 % av de svårt funktionshindrade som erhöll hemtjänst vid en viss tidpunkt själva kunde bestämma vem som skulle ge hjälpen. Denna typ av beslut bör tas nära människorna. En rättighetslag kan ju synas tala emot den principen. Men med tanke på att detta är en mycket utsatt grupp finns det skäl att stödja förslaget. Mot bakgrund av problemet med ett kontinuerligt stöd för vissa funktionshindrade är det därför med glädje jag noterar socialutskottets betänkande när det gäller gränsen för när lagen skall gälla. Möjligheten att själv välja en personlig assistent och därmed öka inflytandet över sitt eget liv väger inte lättare när den handikappade har nått en viss ålder. För vissa är det kanske t.o.m. så att behovet av kontinuitet i hjälpen från en personlig assistent är större när man åldras. Utskottet medger också att det ur principiell synpunkt är tveksamt att införa en åldersgräns. Naturligtvis är det i dag svårt att ur statsfinansiell synpunkt motivera en utökning utöver den föreslagna 65-årsgränsen. Därför tycker jag att det är positivt att utskottet understryker att övergången måste vara smidig och att det måste tas hänsyn till den enskildes önskemål när den funktionshindrade byter från personlig assistent till någon annan stödform. Jag tycker också att det är glädjande att utskottet förutsätter att denna del av reformen noga följs upp. I och med dessa skrivningar i utskottets betänkande kan grundprincipen om kontinuitet i vården av den funktionshindrade uppnås.

Herr talman. Det råder i praktiken nästan full enighet om de förslag på handikappområdet som riksdagen i dag skall besluta om. Det är glädjande. Men vägen hit har ingalunda varit alldeles spikrak. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde dagarna före valet 1988 ett desperat försök att förstärka sin profil i handikappfrågor genom att tillsätta Handikapputredningen. Det var i och för sig positivt. Men utredningen fick alltför snäva ramar. För kommittén gällde, som för flertalet statliga utredningar, s.k. nolldirektiv. Det innebar att eventuella förbättringar skulle, som det hette, genomföras med oförändrade eller minskade resurser. Var och en inser att det är omöjligt att förbättra situationen för gravt funktionshindrade utan att tillföra resurser. Den inställningen hade vi i Folkpartiet, och den hade man i hela handikapprörelsen. Vi krävde därför att Handikapputredningen skulle få ändrade direktiv. Så småningom fick den socialdemokratiska regeringen ge med sig. Nolldirektiven försvann. Det gjorde det möjligt för utredningen att lägga fram det betänkande som är underlag för det förslag vi i dag behandlar. Jag vill med detta inte ha sagt att svensk socialdemokrati inte skulle ha visat engagemang i handikappfrågor. Det har man förvisso gjort. Det gäller framför allt många enskilda socialdemokrater. Men på ett område har jag under årens lopp fått bekräftat att det svaga intresse som nolldirektiven indikerade inte bara var en tillfällighet. Det har gällt inställningen till familjer som har barn med funktionshinder. År efter år har Socialdemokraterna t.ex. gått emot våra förslag om förbättrat vårdbidrag. Det var först för ett år sedan, när förslaget lades fram i en proposition från den nya regeringen, som Socialdemokraterna anslöt sig. Det är en svår och genomgripande händelse att få ett barn med funktionshinder. Det rör föräldrarna djupt. Det förändrar deras liv för all framtid. Barnets födelse skulle bli ett av de största ögonblicken i deras liv och så blir det i stället den svåraste stund de har varit med om. Många föräldrar skildrar det som ett fall från svindlande lycka, lättnad och upprymdhet till bottenlös förtvivlan. Få situationer i livet ställer så stora krav på människors anpassningsförmåga. Under årens lopp har jag haft många kontakter med föräldrar i den här situationen och med deras organisationer. För mig personligen har de här mötena betytt oerhört mycket. De har givit mig fördjupade kunskaper och större möjligheter till inlevelse i andras svåra livssituation. De har bidragit till ett starkt personligt engagemang och inspirerat till politisk handling. För ett år sedan höjdes alltså vårdbidraget. Nu kommer de här familjernas situation att ytterligare förbättras. När man vaknar i morgon -- ja, t.o.m. på fredag, när formellt beslut är fattat -- kommer förstås allting att vara precis som vanligt. Det kommer att ta en viss tid innan morgondagens beslut omsätts i konkreta resultat. Men successivt kommer detta att märkas. I propositionen preciseras vissa rättigheter när det gäller att underlätta vardagen för familjer som har barn med svåra funktionshinder. Det handlar framför allt om rätten till råd och stöd, om avlösning, om en individuell plan och, naturligtvis, om de förbättringar i föräldraförsäkringen som föreslås. Herr talman! För drygt sex år sedan kom jag i kontakt med STIL, Stockholm Independent Living Förening. I riksdagens allmänpolitiska debatt i februari 1987 berättade jag om det mötet. STIL hade beskrivit sig som en medborgarrättsrörelse för människor med funktionshinder. Vi är trötta på att andra, icke-handikappade, bestämmer över våra liv. Vi vill ha samma frihet och samma ansvar som andra, sade Adolf Ratzka som var en av initiativtagarna till STIL och som för övrigt finns här i kammaren just nu. I stället för att kommunala myndigheter i skilda sammanhang skall ställa upp med biträden, vårdare eller hjälpare ville STIL ha ordningen att de som så önskade själva skulle få anställa sina assistenter. Tanken var egentligen ganska självklar, konstaterade jag i mitt riksdagsinlägg. Den som behöver service skall själv få ställa krav och utforma servicen. Jag vågade mig också på en vision. Så här sade jag: ''Så småningom borde alla handikappade som har behov av personlig service få samma möjlighet som Adolf Ratzka och hans vänner att anställa sina egna assistenter.'' Jag anade inte då att det skulle bli jag som fick möjlighet att lägga fram den proposition till riksdagen där just den reformen skulle föreslås. I dag är det med stor glädje -- om ni ursäktar vill jag säga att jag också känner en smula stolthet -- som jag kan konstatera att denna min, och naturligtvis också många andras, vision är på väg att gå i uppfyllelse. Med morgondagens riksdagsbeslut får tusentals människor med allvarliga funktionshinder rätt till personliga assistenter. Det är en stor framgång för den medborgarrättsrörelse som Adolf Ratzka och hans medarbetare drog i gång här i Stockholm för sju åtta år sedan. Personlig assistans innebär att den funktionshindrade får tillgång till ett mänskligt hjälpmedel som utför det som den funktionshindrades händer och fötter, öga, öra eller förstånd inte klarar av. Assistenten skall följa den funktionshindrade var han eller hon än är och enbart ge service åt sin ''huvudman''. Egentligen borde det vara ganska självklart att svårt funktionshindrade själva får avgöra vem som skall hjälpa dem med personliga angelägenheter. Det kan handla om att hjälpa till vid toalettbesök, med av och påklädning eller med att lyssna på och tolka samtal med andra i telefon eller öga mot öga. Men en självklarhet har detta alltså inte varit. Rätten till personlig assistans är ett principiellt oerhört viktigt genombrott i den svenska handikapplagstiftningen. Det handlar om självständighet, om valfrihet och om integritet -- om sådant som många av oss högt värdesätter men som nästan alla funktionshindrade länge bara har kunnat drömma om. Med den statliga assistansersättning som vi också inför nu tryggas reformen. Inga människor med grava funktionshinder och omfattande assistansbehov blir beroende av den egna kommunens, eller kommundelens, ambitionsnivå eller ekonomi. Herr talman! Det finns naturligtvis mycket att säga om den här propositionen. Men tiden tillåter bara ytterligare en kommentar. Många har ifrågasatt om det behövs speciallagstiftning för svårt funktionshindrade och framför allt om det är nödvändigt och lämpligt med en rättighetslagstiftning. Det är frågor som också jag har ställt mig. Svaret är från principiella utgångspunkter inte självklart. Men det blir ändå för min del ett alldeles entydigt ja. Motivet för en speciallagstiftning är att de funktionshindrade under lång tid har försummats. Det har alltså inte räckt med en allmän lagstiftning för att lyfta deras standard. De senaste 20 åren har i väsentliga avseenden inneburit en radikal omprövning. Jag är övertygad om att lagstiftningen har varit av stor betydelse för den. Jag hade i går till min stora glädje möjlighet att till Allan Everitt överlämna medaljen Illis Quorum för hans förtjänstfulla insatser på detta område. Få insåg så tidigt och så tydligt som han att lagstiftningen borde användas i de funktionshindrades tjänst. Erfarenheterna av omsorgslagen säger dessutom, enligt min mening, att rättighetslagstiftning fungerar. Mycket av uppmärksamheten när det gäller omsorgslagen har riktats mot de landsting som har fått många domar mot sig och som inte har förmått att leva upp till domstolarnas beslut. Detta är naturligtvis ett stort problem. Men det vore ändå helt fel, menar jag, att dra slutsatsen att rättighetslagstiftningen har varit utan värde. Under de senaste tio åren har omsorgerna för utvecklingsstörda ökat sin budget med 4 % varje år -- vilket kan jämföras med sjukvården i dess helhet, vars ökningstakt har varit hälften så snabb. Under senare år har ökningstakten t.o.m. varit något lägre. Herr talman! Vi hade aldrig, tror jag, fått den här ökningen av omsorgerna om det inte hade varit för rättighetslagstiftningen. Det har heller inte saknats tecken på att andra handikappgrupper utöver de utvecklingsstörda har halkat efter därför att de inte har haft någon rättighetslag. Samhällsutvecklingen visar enligt min uppfattning att ju mer man integrerar och decentraliserar och ju större krav som ställs på effektivisering och omprövning, desto viktigare blir det med preciserade rättigheter för grupper med särskilda behov. I morgon skall riksdagen besluta om den nya lagen för funktionshindrade, LSS. Jag skulle gärna se att den lagen i framtiden blev onödig. Men i dag är den faktiskt nödvändig.

Herr talman! När det gäller nolldirektiven har man nog inte någon regering större anledning än andra att slå sig för bröstet. Jag har en klar minnesbild av hur det var med nolldirektiven och Handikapputredningen. Ett enigt socialutskott med socialdemokratisk majoritet gjorde nämligen ett tillkännagivande till regeringen. Också Psykiatriutredningen jobbade under nolldirektiv. Den borgerliga regeringen har i det fallet inte tagit något initiativ till att med en gång ta bort nolldirektiven. Även då gick det hela via utskottet. Jag minns att socialdemokratiska motioner tillstyrktes i socialutskottet. Utredningarna har varit viktiga, och borttagandet av nolldirektiven var också väsentligt. Jag delar Bengt Westerbergs uppfattning i fråga om den här reformen, som är synnerlig viktig. Reformen är ett viktigt steg på vägen. Men samtidigt vill jag ännu en gång påpeka att Handikapputredningen måste ses i dess helhet. Slutbetänkandet om de generella insatserna är också väldigt viktigt. Bengt Westerberg nämnde Allan Everitt, som satt med som expert i utredningen i fråga. Allan Everitt var, såvitt jag förstår, en av de viktiga kuggarna när det gäller tillkomsten av omsorgslagen. En fråga som har debatterats här och som Bengt Westerberg inte berört gäller vårdhemmens avveckling. Liksom när det gäller övriga delar av omsorgslagen menar jag att att detta med den enskildes rätt till en gruppbostad har varit väldigt betydelsefullt. Trots att överklaganden har gjorts och trots att alla inte har fått sina önskemål tillgodosedda har omsorgslagen varit, och är fortfarande, väldigt betydelsefull, liksom detta med vårdhemmens avveckling. Jag skulle vilja höra vad Bengt Westerberg har för uppfattning när det gäller den reservation från oss socialdemokrater som bygger på det ställningstagande som görs i propositionen, nämligen: Så länge vård, oberoende av samtycke, finns kvar kan man inte ha en slutpunkt. Men samtidigt som ställning tas i den här frågan vill vi att regeringen kommer med besked om ett avvecklingsdatum. Är inte det rimligare än det, enligt min uppfattning, rätt anmärkningsvärda ställningstagande som den borgerliga majoriteten i socialutskottet gör, dvs. att vårdhemmen inte skall avvecklas?
Herr talman! Låt mig bara erinra om att nolldirektiven beslutades av den socialdemokratiska regeringen och utsattes för mycket hård kritik från mig och flera andra. Handikapprörelsen var mycket aktiv i denna debatt. Det dröjde dock rätt länge innan regeringen var beredd att ändra de här nolldirektiven. Också Psykiatriutredningens nolldirektiv beslutades av den tidigare regeringen. Det är riktigt att det tog en tid innan direktiven ändrades, men det blev en ändring. Det viktiga som man kan konstatera är att den utgångspunkt som den socialdemokratiska regeringen valde, nämligen att man skulle finansiera handikappreformer inom handikappområdet, var orimlig. Jag är övertygad om att Jan Andersson delar min uppfattning på den punkten. Jag delar naturligtvis Jan Anderssons uppfattning om att slutbetänkandet också är viktigt. Denna reform är mycket viktig. Det är kanske den största handikappreform som någonsin genomförts i Sverige. Men med all säkerhet är det inte den sista reformen. Mycket återstår att göra på det här området. Jag går vidare till frågan om vårdhemmen. Det är sant att den socialdemokratiska reservationen ligger närmare propositionen på denna punkt. Den socialdemokratiska reservationen är också tydligare än utskottsmajoritetens formuleringar. Om jag skall vara alldeles uppriktig begriper jag inte riktigt vad de innebär. Jan Andersson ställde tidigare frågan: Vilka kommer att nekas rätten till eget boende? På den frågan kan man bara ge ett, alldeles klart, svar, nämligen att ingen kommer att nekas rätten till eget boende. Jag har också tolkat inläggen från de borgerliga ledamöterna här i kammaren så, att utgångspunkten är att man skall lyssna på dem som berörs, dvs. de funktionshindrade och deras anhöriga. Det är bara för den händelse att människor absolut vill bo kvar i ett sådant här litet väl fungerande vårdhem som det talas om -- jag har inte själv sett så många sådana som motsvarar beskrivningen, men låt oss ändå anta att de finns -- som de skall bo kvar. Om de själva inte vill bo kvar, är det deras egen vilja som skall vara styrande. Svaret på Jan Anderssons fråga är att ingen kommer att nekas rätten till eget boende.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag hoppas att åtminstone Bengt Westerbergs egna partikamrater lyssnar på sin partiledare, därför att det skulle innebära att vi i morgon i kammaren skulle kunna få en majoritet att rösta i enlighet med den socialdemokratiska reservationen. Det i sin tur skulle innebära att den positiva utvecklingen när det gäller vårdhemmen kan fortsätta. Jag blir allvarligt oroad om den borgerliga majoritetens förslag i socialutskottet vinner gehör i kammaren. Det skulle ge en alldeles felaktig signal, inte minst till landstingen. Historieskrivningen när det gäller nolldirektiven är riktig. Men den historieskrivning som jag gav är också riktig, nämligen att socialutskottet i enighet har drivit fram ett borttagande av nolldirektiven. Till slut kommer jag till två andra frågor. Jag vet att utvecklingen är beroende av den statsfinansiella situationen. Ändå vill jag peka på ett par saker. Jag antar att Bengt Westerberg har samma uppfattning som jag. För det första är det nämligen viktigt att sysselsättningsgarantin kan genomföras så snart som möjligt. En avsevärd skillnad föreligger trots allt när det gäller sysselsättningssituationen för dem som har de svåraste funktionshindren, även bortsett från dagens arbetsmarknadsläge. Säkerligen är det fortfarande mer än 70 % av dem som står utanför arbetsmarknaden. Därför skulle det vara bra om det inom de ramar som gäller gick att hitta en försöksverksamhet för att på det sättet få erfarenheter. För det andra är detta med åldersgräns problematiskt. Principiellt och praktiskt råder det tvivel om nyttan av en sådan. I praktiken kan det bli så att det är en annan lag som gäller.

Herr talman! Jag har lyssnat på hela denna debatt, och jag har hört inlägg från flera borgerliga ledamöter. Jag tror att jag har tolkat dem riktigt om jag säger att avsikten är att de utvecklingsstörda själva, och i viss utsträckning deras anhöriga, skall avgöra frågan om boendet. Om tolkningen inte är riktig utgår jag från att någon av de borgerliga ledamöterna begär replik och talar om för mig hur jag skall tolka det något oklara uttalande som gjordes. Men är tolkningen riktig kan jag garantera Jan Andersson att vi när vi för frågan vidare -- det handlar ju nu om ett tillkännagivande till regeringen -- med utgångspunkt i den tolkningen kommer att se till att behandlingen av denna fråga blir bra. Jag delar naturligtvis Jan Anderssons bekymmer när det gäller sysselsättningsfrågorna. På sätt och vis var det ett nederlag att vi tvingades skjuta på den här reformen, som kanske var väl så viktig som andra inslag i Handikapputredningens förslag. Jag tycker visst att förslaget om försöksverksamhet är en ganska god idé. Jag har inte förstått att det råder någon oenighet mellan ledamöterna i socialutskottet på den punkten. Det är nog mera en fråga om formuleringar. Jag tror inte att detta kommer att bli ett problem. Vi skall se om vi kan finna vägar för att stimulera en försöksverksamhet. Jag delar också uppfattningen att det här med åldersgränsen är ett problem. Därför har jag i propositionen skrivit att vi skall ta upp överläggningar med Kommunförbundet när det gäller anvisningarna om hur problemet skall hanteras. Min utgångspunkt är självklar, nämligen att personer som en gång fått personlig assistent före 65 års ålder i praktiken skall få den servicen även därefter, fast med stöd av annan lagstiftning. Det vi av ekonomiska skäl inte har vågat föreslå nu är att alla personer, även de med åldersrelaterade handikapp, skall få personlig assistent. Med nämnda förslag hade reformen blivit åtskilliga hundra miljoner kronor dyrare, och det fanns det i dagsläget inte utrymme för. Men när det gäller den första gruppen som jag talat om skall vi i samråd med Kommunförbundet försöka se till att frågan kan lösas på ett smidigt sätt.
Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att Bengt Westerberg har rätt att vara både glad och stolt över det här förslaget. Jag har kanske inte rätt att känna samma stolthet över det som åstadkommits som Bengt Westerberg, men jag delar hans glädje. Jag ställde ett par frågor i mitt anförande som gällde fortsättningen. Det har ju betonats att Handikapputredningens arbete måste ses som en helhet. Detta är den individuella delen. Det som skall komma handlar mer om generella åtgärder, som gynnar den personkrets som vi arbetar med. Men det kommer också att gynna de handikappgrupper som vi enligt direktiven tvingades att så att säga definiera ut, genom att åtgärderna leder till allmänna förbättringar. En hel del av de åtgärder som föreslås i slutbetänkandet är inte sådana som direkt medför kostnader för staten. Jag tänker på ombudsmannainstitutionen. Det här kostar något, men inte så förfärligt mycket. Jag tänker även på detta med en antidiskrimineringslagstiftning och ett lagfästande av ansvars och finansieringsprincipen. Det här är viktiga steg på vägen, och jag skulle vara tacksam om vi kunde få en markering som är något tydligare än det som Bengt Westerberg sade, nämligen att denna handikappreform är den senaste men inte den sista.
Herr talman! Man kan väl konstatera att Handikapputredningen i sitt slutbetänkande har redovisat vad som skulle kunna ses som ett slags strategi för samhällsutvecklingen när det gäller att anpassa samhällsutvecklingen till personer med svåra funktionshinder. Handikapputredningen spänner ju över ett mycket stort område. Medan det första betänkandet, som alltså har resulterat i en proposition och som i morgon resulterar i riksdagsbeslut, handlar om individuella stödinsatser, handlar slutbetänkandet om hur vi kan förändra samhället så att olika funktionshinder kan undanröjas. Det här är en strategi som inte kan förverkligas genom ett enda beslut. I stället handlar det om en plan som sträcker sig över ganska många år. Det finns en del frågor som vi på ett tidigt stadium kommer att ta itu med. Tillgänglighetsfrågorna är ett sådant komplex av frågor som det är viktigt att man börjar arbeta med. Det kommer ändå att ta lång tid innan vi kan förverkliga målen. Remisstiden för slutbetänkandet går ut i dagarna. Så fort som vi har fått in alla remissyttranden kommer vi att börja arbeta med dessa frågor praktiskt, och vi kommer att bedöma vilka prioriteringar som skall göras. Det ligger naturligtvis mycket i det som Rolf L Nilson säger, nämligen att det som snabbt kan genomföras inte medför stora kostnader. Han gav själv några exempel. Och det är väl rimligt att anta att vi på departementet och inom regeringen kommer att prioritera en del av de förslagen och ganska snabbt återkomma till riksdagen.
Herr talman! Det skulle vara bra om vi kunde avsluta dagens debatt med ett så klart besked som över huvud taget är möjligt till Margareta Persson, nämligen att detta är starten på ett kontinuerligt reformarbete och att det inte är fråga om att skapa en skyddad zon, eller, som det sagts, en undantagsstuga i en fientlig omvärld.

Herr talman! Jag skall i detta mitt anförande behandla socialutskottets betänkande rörande stöd och service till vissa funktionshindrade. Jag skall enbart ta upp färdtjänsten. Handikapputredningens förslag i detta avseende är att färdtjänsten skall utgöra ett komplement till kollektivtrafiken, att länsfärdtjänst skall införas, att ingen begränsning beträffande antalet resor eller tidpunkten för resor skall förekomma och att egenavgiften vid färdtjänstresa ej skall överstiga kollektivtrafiktaxan. Dessutom skall inga avgifter tas ut för ledsagare och medåkande barn. Detta förslag säger man nej till för närvarande. Det gäller såväl propositionen som utskottsmajoriteten. Man skall återkomma till frågan om färdtjänst i samband med beredningen av Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet har en motion och en reservation fogade till socialutskottets betänkande. Beträffande Socialdemokraternas yttrande säger man: Motionärerna anför att en funktionshindrad bör ha samma tillgänglighet och betala samma kostnader för färdtjänsten som andra medborgare betalar för kollektivtrafiken. Socialdemokraterna säger också i sin reservation att avgifterna för färdtjänst under senare år har ökat och ofta kraftigt överstiger kollektivtrafiktaxan. Denna utveckling har, som Socialdemokraterna anför, blivit allt värre. I exempelvis betänkandet Handikapp Välfärd Rättvisa ger man uttryck för precis samma uppfattning. Då kan man, enligt min min mening, inte vänta med en reform beträffande färdtjänsten. Handikapputredningen påpekar bl.a. att den avgift som de färdtjänstberättigade betalar varierar mycket kraftigt i olika kommuner. Man använder sig av olika avgiftssystem, men det finns också olika nivåer i detta system. Helt avgörande för taxan är i vilken kommun man bor. Den som har tur bor i en kommun där kollektivtaxan utgör taxa också för färdtjänsten. Den som har otur får i stället betala 25--30 %, kanske mer, av det taxameterbelopp som en taxi tar upp. Handikapputredningen säger följande om det här i sitt betänkande Handikapp Välfärd Rättvisa: För samtliga färdtjänstanvändare, men i synnerhet för yngre personer med omfattande funktionshinder och stort behov av färdtjänst, är ökningarna i avgift problematiska. Det är också så, att de som har funktionshinder oftast har en mycket låg ekonomisk standard. Det slår mycket hårt mot dem när kommunerna har stränga villkor för färdtjänsten. Höjer sedan dessa kommuner avgifterna drabbas de här människorna ännu hårdare. Då har vi avlägsnat oss ännu mycket mera från detta med rättvisa och jämlikhet, som vi väl alla omfattar. Enligt min mening är dessa skillnader i standard alltför stora. Jag önskar naturligtvis att de kommuner som ligger högst skall kunna sänka sina avgifter till den nivå, där den kommun som ligger lägst befinner sig. Önskar man detta måste staten helt enkelt gå in och lagstifta, för annars får vi aldrig någon rätsida på detta förhållande. Naturligtvis är det alldeles galet att gå den väg som beskrivs i nr 15, 1993 av Kommun-Aktuellt, där man från kommunalt håll gör en ekonomisk bedömning av de personer som önskar färdtjänst. Han man alltså en någorlunda god ekonomi skall man inte få färdtjänst, utan då skall man betala helt med egna medel. Det är inte fråga om personernas ekonomi. I stället handlar det om hur pass funktionshindrad vederbörande är. När det gäller lagstiftningen måste det alltså bli på det sätt som Handikapputredningen föreslår och som jag inledningsvis skisserade. Herr talman! Jag yrkar bifall till

Fru talman! Låt mig först deklarera att jag tror mig förstå att de två följande talarna i detta ämne tar till orda därför att de båda länge och mycket hedervärt arbetat för en barnombudsmannafunktion. Jag förstår därför deras glädje över det beslut som vi snart kommer att fatta. Jag kan också delvis dela denna glädje. Ändå känner jag en viss oro för de konsekvenser detta beslut kan komma att få, och det är anledningen till mitt anförande. Inom den svenska statliga förvaltningen finns i dag fyra ombudsmän: JO, KO, JämO och DO. I riksdagen har det genom åren väckts åtskilliga förslag om inrättandet av ombudsmän på olika områden. Det är naturligt att olika befolkningsgrupper i vårt samhälle gärna ser sig företrädda av en statlig ombudsman, dvs. någon som kan bevaka och tillvarata just deras intressen och göra det med sådan tyngd som bara ett av staten sanktionerat mandat tillåter. Fram till i dag har sådana propåer avslagits av riksdagen -- något som enligt min mening varit alldeles riktigt. De fyra statliga ombudsmän vi har i dag omfattar oss alla. Den femte ombudsmannen, som vi nu under stor samstämmighet kommer att besluta om, blir den första statliga ombudsmannen med mandat att föra en speciell grupps talan. Jag ser en fara i detta. Följden av vårt kommande beslut blir att andra grupper i samhället kommer att kräva sina ombudsmän. Det är fullt förståeligt. Om en grupp har fått sin talesman, vill en annan också ha sin. Varför ställer jag mig då tveksam till en sådan utveckling? Jag gör det av rent principiella skäl. Jag anser att våra nuvarande fyra statliga ombudsmannanfunktioner är tillräckliga. Om meningen med ett statligt ombudsmannaskap är att ombudsmannen på hög nivå kraftfullt skall kunna företräda den enskilde medborgaren gentemot etablissemanget, får en sådan institution inte urholkas. Men jag befarar att så kommer att ske om ombudsmannafunktionen tillåts omfatta allt flera grupperingar. När vi nu genom att i morgon besluta om en Barnombudsman öppnar möjligheten för ett stort antal nya ombudsmän för olika intressen och grupperingar, påbörjas den nivellering av funktionen som jag befarar. Ingen av oss kan vara så aningslös att tro att det inte kommer nya framställningar om nya ombudsmannaskap. Under innevarande riksmöte har sådana krav redan avslagits. Hur skall man efter morgondagens beslut försvara att man beviljar en grupp och inte en annan denna rättighet?

Men det, fru talman, är en helt annan historia.

Fru talman! Äntligen kan vi i Sveriges riksdag besluta om en ombudsman för barn och ungdom -- en Barnombudsman. Vi är, precis som My Persson sade, många här i riksdagen som under lång tid har arbetat för att vi skall få en Barnombudsman. Representanter från olika partier har motionerat träget. Så småningom beställde riksdagen en utredning som jag fick förmånen att göra, och nu finns det en proposition som vi behandlar och ett betänkande från ett enigt socialutskott. Det är självklart att jag efter denna långa tid är väldigt nöjd med att socialutskottet har lagt fram det här betänkandet, och att utskottet är enigt. Innan jag går in på varför jag tycker att en Barnombudsman är bra, vill jag gärna kommentera det My Persson sade. Hon gjorde en principiell fråga av frågan om Barnombudsmannen. Hon tog dessutom upp den oro som jag tidigare har hört finns kring ombudsmän och kring att vi skall få en uttunning av ombudsmannafunktionen i Sverige. Jag tycker inte att My Persson behöver hysa någon oro och se någon fara i det beslut vi nu skall fatta. Jag tror inte heller att det behöver bli någon nivellering eller att beslutet kommer att innebära att vi måste fatta beslut om flera ombudsmän. Det finns något som skiljer barn från andra i Sverige, och det är att barn upp till 18 år inte har rösträtt. Det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg att barn inte har rösträtt och inte kan påverka samhället. Det tycker jag är ett mycket, mycket starkt skäl till att vi skall ha en Barnombudsman. Ett annat skäl är naturligtvis att FN har antagit en barnkonvention för att skydda barnen som riktar sig till alla jordens länder. Det tycker jag att man bör se som ett skäl till att i Sverige inrätta en Jag tycker som sagt, fru talman, att socialutskottet har skrivit ett mycket bra betänkande. Det understryker, utöver det som står i propositionen, det jag tycker är viktigt. Det är bl.a. att ombudsmannen skall följa upp hur FN:s barnkonvention efterlevs i Sverige. Men jag anser att Barnombudsmannens arbete inte bara får bli ett uppföljande av konventionen, dvs. att ombudsmannen i efterhand kontrollerar vad som har hänt i Sverige och om Sverige följer konventionen. Jag anser att ombudsmannen också måste arbeta offensivt, ständigt hävda barnperspektivet i samhället, vara opinionsbildande och ha kontakt med barnen. Ombudsmannen måste helt enkelt ligga i förgrunden och medverka till att det inte fattas dåliga beslut om barn, och inte komma in i efterhand och se om vi har följt barnkonventionen. Det är speciellt viktigt i tider av besparingar i Sverige. Vi får inte hamna i den situationen att vi efteråt som vuxna tvingas konstatera att de beslut vi fattade inte var bra för barn. Ombudsmannens och alla vuxnas uppgift blir att hävda att satsningar på barn är en investering för framtiden. I FN:s barnkonvention sägs det ju också att rika länder skall ta ett ansvar för sina barn i propotion till sitt välstånd. Det lägger ett stort ansvar på vårt land, eftersom vi är rika. Det är också viktigt att Barnombudsmannen använder sig av den forskning som finns kring barn och de resultat som har kommit fram. Vi har länge arbetat för att vi skall få en kvalificerad forskning om barn i Sverige. Det är också viktigt att Barnombudsmannen initierar ny forskning. Till sist, fru talman, vill jag säga att jag ser Barnombudsmannen som ett tillskott till barnkompetensen i Sverige och inte som en ersättning. Det innebär att tillsättandet av en Barnombudsman inte får vara ett skäl till att dra in barnkompetensen på annat håll. Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets utmärkta betänkande.
Fru talman! Ewa Hedkvist Petersen säger att jag inte skall behöva hysa oro. Jag är ledsen, men jag hyser en viss oro ändå. Beslutet i det här ärendet behöver inte innebära att vi skall tillsätta fler nya ombudsmän, sägs det. Jag kan bara gå en timme tillbaka, när det här i kammaren framställdes krav, vill jag påstå -- det har framställts tidigare -- på en ombudsman för de handikappade. Det var ett krav som, såvitt jag tolkade vår socialminister rätt, sågs mycket välvilligt av socialministern. Underförstått kunde man nästan uppfatta det så att departementet redan hade börjat fundera över ett sådant förslag. Så jag tror att min oro tyvärr är befogad. Att jag är oroad beror på att vi nivellerar det hela, så att den barnombudsman vi tillsätter i morgon kanske kommer att undan för undan få mindre makt och myndighet. Barn har ej rösträtt, sades det, och just därför skall barnen ha en ombudsman. Det är sant att barn inte har rösträtt, men barnen har så många andra språkrör, skulle jag vilja säga. Men det kan vi lämna därhän. Vi skall inte gå in i polemik med olika grupper och grupperingar i samhället om vem som har bäst rätt till en ombudsman. Men den grupp som jag försöker kämpa för -- det är inte så många som gör det ännu, men det kommer väl -- är också en grupp som egentligen på sitt sätt inte har rösträtt. Formellt har den gruppen rösträtt, i kraft av ålder. Men det är de mycket mycket gamla och de mycket sjuka som jag talar om. De har ofta inte rösträtt, för de kan icke göra sin röst hörd. Jag tycker inte att vi skall polemisera om huruvida det är de mycket gamla eller barnen som borde få sin ombudsman i dag. Men jag vill påstå att om behovet av en ombudsman är så stort för barnen, så är det än större för mycket gamla, ofta demenssjuka människor, som själva inte kan föra sin talan.
Fru talman! Jag är som sagt väldigt nöjd med socialutskottets betänkande och det beslut vi skall fatta, för jag ser många många skäl till att det behövs en Barnombudsman i Sverige. Men jag tycker att det är mycket olyckligt om vi skall hamna i en situation där vi säger att den ena gruppen har större behov än den andra och därigenom säger att den grupp som nu är på väg att få en ombudsman inte har det behovet. Det är faktiskt så jag uppfattar My Persson. Jag tycker att vi borde kunna se saken så att det finns olika sätt att arbeta för olika grupper i samhället. Nu har vi ansett att en Barnombudsman är bra för barnen, just av de skäl som jag har framfört. Det finns säkert skäl att göra speciella insatser för att hävda andra gruppers behov också, och då får vi pröva på vilket sätt det skall ske. Vad vi hamnar i har jag ingen aning om. Men jag är väldigt glad över att vi nu får en ombudsman för barn och ungdom, och jag är glad åt att det är ett enigt utskott som ställt sig bakom förslaget.

Fru talman! Kort replik bara. Det handlar inte om att barnen inte har behov av en ombudsman. Jag sade att vi inte skall gå in i polemik om vilka grupper som bör eller inte bör ha ombudsman. Vad jag är bekymrad över är att vi släpper loss någonting som gör att jag trots allt tror att den Barnombudsman som i morgon kommer att ha relativt stor makt i kraft av att vara statligt utsedd -- Barnombudsmannen får status och maktbefogenheter -- kanske om ett eller två eller tre år kommer att vara en rätt så tandlös tiger, därför att vi då kanske kommer att ha tre, fyra eller fem andra statliga ombudsmän. För varje ny sådan vi får kommer Barnombudsmannens makt att minska, och det är detta som oroar mig något. Debatten om vilken annan grupp som borde få sin ombudsman och när det i så fall skall ske tycker jag att vi skall ta vid ett helt annat tillfälle. Det är ett samstämmigt beslut vi fattar om Barnombudsmannen, och jag håller med om att det här egentligen skall vara en dag då vi på barnens vägnar skall vara väldigt glada. Men jag tycker att det är viktigt att poängtera att jag tror att de farhågor jag hyser tyvärr har relevans. Jag vill inte kunna komma tillbaka om fem eller sex år och säga: Vad var det jag sade? Men jag befarar att det kanske kan bli så.

Fru talman! Barnen är det bästa vi har -- barnen är vår framtid! I grunden tror jag att alla ställer upp på detta påstående, och i grunden har alla omtanke om barnen och en önskan att skydda dem mot livets onda. Den som tidigt väckte vår insikt om barnen i vårt svenska samhälle var Ellen Key. Hon skrev för snart 100 år sedan en bok som hon kallade ''Barnets århundrade''. Hon skrev om respekt för barnen, om hur viktigt det är att barn får möjlighet att utveckla sin egen karaktär, att barn får växa upp till självständiga individer. Hon propagerade också för grundsynen om förbud mot aga i skolan och i hemmet. Det dröjde ända till Nu står vi inför ett beslut om att införa en särskild Barnombudsman, för barnens bästa. Vi ser att i dag finns ett behov av en ombudsman, vars uppgift blir att bevaka frågor som angår barns och ungdoms rättigheter och intressen. Jag tror uppriktigt sagt att My Persson kommer att bli nöjd, när vi efter några år kan utvärdera Barnombudsmannens uppgifter. Jag tror inte heller att själva ombudsmannafunktionen kommer att urholkas. Jag har haft nöjet att kunna följa Konsumentombudsmannens uppgifter och verksamhet ganska nära, och jag tycker att den institutionen har varit till konsumentens bästa. Tyvärr utsätts barn i dagens samhälle för nya övergrepp och kränkningar, trots att aga är i lag förbjudet. Nu handlar det ofta om sexuella övergrepp och annat våld och om flyktingbarnens utsatta position i ett främmande land -- vi vet att de kan utsättas för orimliga handlingar. Vad kan vi göra? Vad är vårt mål för barnens bästa? Vi påminns mycket ofta om barns utsatta läge och deras behov av skydd. Det är inte bara en åtgärd som måste vidtas, men vi anser att det behövs en speciell Barnombudsman som med särskild uppmärksamhet kan ägna sin kraft åt att följa lagstiftning och andra författningar som även rör barnen och att tillämpningen av dessa stämmer överens med FN-konventionen om barnets rättigheter, som vi har anslutit oss till. På vårt bord i riksdagen ligger i dag en FN-rapport från kommittén för barnens rättigheter. Där redovisas positiva observationer om Sveriges ställningstagande för att förbättra barnens situation. Man uttrycker också sin uppskattning av det betydelsefulla bidraget från Sveriges regering och de svenska frivilligorganisationerna för att förbättra barns situation världen över. Men kommittén är också kritisk, bl.a. mot att vi i vårt land inte kan garantera att barn i fängsligt förvar hålls åtskilda från vuxna. Nog finns det nya arbetsuppgifter för Barnombudsmannen förutom att lotsa barn och ungdomar igenom de svårigheter de möter vid kontakten med myndigheterna. Det behövs en auktoritet inom detta område för att bl.a. sprida opinion och söka påverka attityder. Detta är inte något uttryck för att ta ifrån föräldrarna deras självklara ansvar för sin familj och sina barn. Men tyvärr har inte alla barn goda kontakter med sin familj. Fru talman! Barnombudsmannen kommer inte att utrustas med några befogenheter att fordra in uppgifter från myndigheter och andra organ. Däremot blir det väldigt viktigt med samarbete med andra myndigheter. En gång om året skall också Barnombudsmannen, vars tjänst inrättas vid Barnmiljörådet, rapportera till regeringen om de frågor som myndigheten särskilt har uppmärksammat. Jag vill säga att det är med glädje som vi lämnar ett enigt utskotts förslag till avgörande i riksdagen.

Fru talman! Att samarbetet mellan länderna i världen hela tiden utvecklas är inte okänt. Att Sverige som industrination är oerhört beroende av sin export är inte heller okänt. Däremot kan det för en stor allmänhet vara okänt hur stor betydelse skolan och dess utbildning har för att Sverige i framtiden skall kunna vara i frontlinjen när det gäller utvecklingen i tidigare nämnda exempel. När det gäller skolans internationalisering har Ulrica Messing m.fl. socialdemokrater i en motion lämnat förslag och synpunkter som på ett konstruktivt sätt bidrar till en utveckling av den svenska skolan. Man har där pekat på skolans roll, behovet av nya undervisningsformer, att internationaliseringen inte stannar i Europa utan gäller även andra delar av världen. Man pekar även på behovet av flera utländska studenter i Sverige liksom på vikten av lärarnas fortbildning vad gäller språken. I vad avser här redovisade synpunkter och förslag tycker jag att motionen har blivit tillgodosedd. Men tyvärr har inte utskottets majoritet gått motionen till mötes när det gäller IB-utbildningens kostnader. Vi anser det inte vara rimligt att elever som väljer en IB-utbildning skall kosta kommunerna betydligt mer än andra elever. Det är inte rimligt vare sig med hänsyn till kommunernas alltmer begränsade resurser eller med hänsyn till principen om likabehandling av kommuninnevånarna. Vi anser att kostnaden i princip bör motsvara samma kostnad som eleven skulle haft i den egna gymnasieskolan eller i reguljär gymnasieutbildning i annan kommun. Fru talman! Jag vill i detta stycke yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande har rubriken Skolans internationalisering, och som helhet tycker jag att det är ett bra betänkande, om än bara ett tuppfjät i den väldigt viktiga process som skolan är på väg in i. Tyvärr är det litet mycket av prat och alltför litet av handling. Jag tänker t.ex. på den av Rune Rydén väckta motionen om det internationella skolungdomsutbytet. Långt innan skolan själv var vaken för vikten av det här har det t.ex. via Rotary och den gamla statliga Centralnämnden för skolungdomsutbyte sedan 30--40 år tillbaka funnits ett fungerande skolungdomsutbyte. Det tråkiga är att det i praktiken har varit och fortfarande är förbehållet ungdomar som har förhållandevis välbeställda föräldrar. Och vad är anledningen till det? Jo, eftersom bestämmelserna är sådana att när någon ungdom ger sig i väg på ett sådant här utbyte, normalt på ett år under gymnasietiden, förlorar man dels studiebidraget, dels, i de fall som man har flerbarnstillägg, också detta tillägg. Dessutom är det ofta ett äkta utbyte, så att den svenska familj som skickar i väg sin flicka eller pojke tar emot en utländsk ungdom från något annat land. Alltså har man kostnaderna kvar. Det innebär att det är ganska betungande. Härtill kommer dessutom resekostnader och liknande. Detta är en gammal fråga, väl känd, ältad och diskuterad. Den togs upp av Internationaliseringsutredningen, som i sitt betänkande skriver att man anser det angeläget att stöd ges. Man går t.o.m. steget längre och föreslår ett merkostnadstillägg. Alla instämmer i ord, men sedan kommer handlingen inte till stånd, för detta kostar naturligtvis pengar, men egentligen bara 30 miljoner kronor. Man påstår nu att 30 miljoner kronor är mycket pengar, men ser man å andra sidan till vad man får för dessa pengar, blir det i det stora hela en mycket liten summa. Jag tycker att man t.ex. kan sätta detta i relation till vad biståndsmiljarderna kostar. Då framstår 30 miljoner som en mycket liten summa för att ca 4 000 svenska ungdomar skall få en chans att åka ut och se världen och ta med sig hem alla de positiva möjligheter som detta för med sig. Läget är tråkigt. Vad värre är: argumentet att det nuvarande statsfinansiella läget är det som hindrar är inte övertygande. Man anar att det bakom finns andra, outtalade motiv, av modellen att det är fråga om lyxstudier för barn till höginkomsttagare. Att man inte vill rätta till situationen omöjliggör i praktiken tyvärr för mera normala inkomsttagare att utnyttja detta. Därför förvånar det mig att det fortfarande efter så många år får förbli på detta sätt, i all synnerhet som man på mycket goda grunder kan diskutera om det i praktiken verkligen är en kostnad. Kostnaden uppstår genom att man när man går tillbaka till skolan i Sverige normalt går ett år längre än sina kamrater. Sverige är ju ett av de få länder som inte vill tillgodoräkna den utbildning man fått i det främmande landet. I det nuvarande läget är det i praktiken arbetslöshet som väntar efter det året, och vi vet att det är mycket dyrare. Dessutom har jag förstått, vilket jag inte har känt till tidigare, att det tydligen fuskas rätt mycket. Rektor, föräldrar och elever fuskar helt enkelt i samråd med varandra, så att man i praktiken utfår studiebidraget, vilket jag finner minst lika upprörande. Sammanfattningsvis är jag förvånad och besviken, eftersom viljan inte räcker till för alla dem -- inte sällan t.ex. socialdemokrater -- som talar mycket om internationell förståelse, om vikten av att lära känna andra kulturer och om kulturell korsbefruktning.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
Fru talman! Från Vänsterpartiets sida yrkar vi avslag på den här propositionen. Det beror inte på att vi skulle vara emot en internationalisering av skolans verksamhet. Eleverna i den svenska skolan skulle genom en internationalisering kunna få mer kunskap och kompetens om internationella förhållanden, t.ex. om nord--syd-problematiken, bättre färdighet i främmande språk osv. Bakgrunden är i stället att det i propositionen saknas ett resonemang om skolans behov av internationalisering. När regeringen pratar om internationalisering är det ofta i insnävad form om den västeuropeiska integrationen eller EG-medlemskapet. Det är helt klart att det behöver vidtas åtgärder för att förbättra kompetensen och kunskapen inom skolan om olika internationella förhållanden, t.ex. de globala miljöhoten och förhållandena för barn och ungdom i andra länder. Jag tycker att en del anföranden i denna kammare talar för att det borde finnas mer information om dessa förhållanden i skolan. Detta grundresonemang förs inte i propositionen. Det här resonemanget skall komma i samband med att förslag till ny läroplan för grund och gymnasiekskolan skall läggas fram. Det hade varit lämpligare att fatta besluten i ett sammanhang. Då skulle det också stå klart vilka mål och medel skolan har att arbeta med i internationaliseringsarbetet. Därmed skulle det framgå hur de resurser som föreslås i propositionen och som tas upp i betänkandet skall användas. Jag yrkar bifall till min meningsyttring.

Fru talman! Vår omvärld utvecklas och förändras i en allt snabbare takt. Strävandena att skapa ett integrerat Europa fortsätter. Sverige har genom ansökan om medlemskap i EG tagit ett steg närmare Europa. Den ökade friheten i Öst och Centraleuropa har vidgat våra möjligheter till nära kontakter med en hel rad länder, vilka under en lång följd av år haft politiska system som försvårat fritt utbyte människor emellan. Flera länder i Asien har genomgått en snabb utveckling och blivit intressanta handelspartner. Sverige har sedan lång tid tillbaka utvecklat värdefulla kontakter i olika delar av världen med hjälp av missions och biståndsarbete. De ökade kontakterna med omvärlden ger också skolan nya möjligheter att vidga sitt kontaktnät med skolor utanför Sverige och över huvud taget med människor. Livliga kontakter mellan klasser i våra grannländer i Norden förekommer sedan mycket lång tid tillbaka, inte minst på låg och mellanstadiet. Det är en verksamhet som vi verkligen hoppas skall fortsätta. Skolor har också haft utbyte med andra skolor i Storbritannien, Frankrike och Tyskland -- de länder vilkas språk vi studerar i skolan. Nu hörs signaler om att ett utbyte med de baltiska länderna är på gång på sina håll. Vissa skolor har utbyte med Ryssland. På gymnasienivå har elevutbytet utvecklats främst med engelsktalande länder. Det beror naturligtvis på att det språket än så länge är mest lättillgängligt för oss. Regeringen har en ambition att stödja internationella kontakter och utbyten på skolans område. Den vill också verka för att det skall bli möjligt för fler svenska elever att studera i utlandet under någon tid. På sikt bör ett EES-avtal ge svenska elever möjlighet att delta i de utbytesprogram som finns inom EG. Internationaliseringen ökar också behovet av de svenska utlandsskolorna och riksinternaten i Sverige. Det är viktigt att barn till svenskar som en tid är bosatta utomlands har möjlighet att uppehålla kontakten med det egna språket och den egna kulturen. För att skolan skall kunna ta aktiv del i internationeliseringsprocessen behövs utbytesprogram för lärare och skolledare. Invandrare och hemspråkslärare kan på ett naturligt sätt bidra till ökad internationell medvetenhet och kunskap i skolan. miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Man föreslår att resurser satsas på lärares, skolledares och elevers internationella kontakter samt introduktionskurser i svenska för elever från utlandet som tas emot i gymnasieskolan. En funktion bör finnas för att ge råd och hjälp när det gäller internationella kontakter. Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Regeringen föreslår också vissa ändringar i skollagen, bl.a. att en elev på ett program i gymnasieskolan skall ha rätt att fullfölja sin utbildning på det aktuella programmet efter högst ett års ledighet för utlandssutdier. Vidare skall en kommun eller en fristående skola som så önskar vid sidan av den ordinarie gymnasieskolan få anordna IB-utbildning -- International Baccalaureate -- utan godkännande av regeringen, och hemkommunen skall bli skyldig att betala ersättning till utbildningsanordnaren för IB-utbildningen.

Utskottet tillstyrker dessa lagändringar. Det blir allt vanligare att svenskar arbetar utomlands. Därför anser regeringen det rimligt att staten ger ett visst ökat stöd åt utlandsskolorna för att hålla nere elevavgifterna. Lokalbidraget utgör i dag 60 % av den årliga kostnaden. Det avser man att höja till 75 % Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag och utgår från att regeringen noggrant kommer att följa utfallet av de nya riktlinjerna för statsbidraget till utlandsundervisningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 12 och avslag på reservationerna och på förslaget i meningsyttringen. Jag skulle vilja svara på vad de övriga talarna har anfört här. Krister Örnfjäder tog upp IB-utbildningen. Han befarar att det skall bli stora kostnader för kommunerna. Spännvidden mellan de olika programmen på gymnasieskolan är redan i dag mycket stor. Det rör sig om en spännvidd på 25 000 till 80 000 kr per elev. Med utgångspunkt i detta finns det inget som talar för att IB-utbildningen skulle bli dyrare än de redan dyraste utbildningarna. Därför kan jag inte inse att det skulle vara orättvist om några få elever får tillfälle att följa en IB-utbildning där all undervisning är på engelska. Det rör sig för närvarande om tre utbildningsanordnare som arrangerar denna form av IB-utbildning. Det kommer säkerligen att bli en mängd skolor av det slaget. Jag anser att det är värdefullt för Sverige om det finns elever som är helt utbildade på engelska och som alltså har lättare att redan direkt efter gymnasiet att på olika sätt delta i internationella sammanhang. Vidare har vi de frågor som Stefan Kihlberg tog upp. Jag kan i och för sig förstå argumentationen, dvs. att det inte skulle röra sig om så mycket pengar. Men vi kan inte räkna med att summan skall stanna vid 30 miljoner kronor. Avsikten var väl att det skulle bli ett betydligt utökat antal föräldrar som ville utnyttja förmånen. Hela diskussionen är att fler skall ha råd att sända sina barn utomlands. Då blir det ju fråga om en högre summa. Dessa elever får ju ett gymnasieår när de sedan kommer hem. Många av dessa elever vill nog ha detta år, även om de tycker att de har fått en värdefull utbildning utomlands. Många gånger rör det sig om att få bra betyg för att kunna komma in på någon viss linje på universitetet. De har säkert mycket stor glädje av året utomlands med det språk de nu kan tala obehindrat och med de erfarenheter som de har fått på olika områden. Björn Samuelson yrkade avslag på hela propositionen. Jag tycker att de saker som Björn Samuelson tog upp är oerhört viktiga. Jag tror att alla i utskottet är överens om att den typen av internationalisering skall förekomma i skolan. I den här propositionen har först och främst saker och ting som kostar pengar tagits upp. Regeringen har därför kommit med förslag om att på olika sätt kunna ge stöd. När det gäller de andra delarna är jag övertygad om att de kommer med i läroplanspropositionen och att de där kommer att utvecklas på ett bra sätt. Jag är medveten om att sådana projekt redan nu är i gång på många skolor. Man utnyttjar lärare som har varit i t.ex. Afrika och andra u-länder för att sprida kunskap. Jag har själv bidragit på den punkten. Jag tror egentligen inte att det finns någon motsättning här. Det finns ingen anledning att motsätta sig de här förslagen därför att man tycker att de andra skall utarbetas på ett mer detaljerat sätt än tidigare. Vi ber att få återkomma om detta i läroplanspropositionen. Jag ber alltså att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna och förslaget i meningsyttringen.
Fru talman! Ingrid Näslund säger i sitt anförande, som svar på mina farhågor, att man inte har någon anledning att tro att IB-utbildningen skulle bli dyrare än någon annan reguljär redan i dag befintlig gymnasieutbildning på grund av den stora spännvidden. Med den typen av argumentation borde det vara mycket lätt för majoriteten i utskottet att ställa sig bakom vår reservation. Vi har däremot dessa farhågor. I vår reservation säger vi att kostnaden skall begränsas så att den i princip motsvarar kostnaderna för eleven i den egna gymnasieskolan eller i reguljär gymnasieutbildning i annan kommun. Har man den åsikt som Ingrid Näslund nu har gett uttryck för, kan man faktiskt skriva in detta för att säkerställa att något annat inte kommer att inträffa.
Fru talman! Det är faktiskt redan säkerställt. Om kommunen och utbildningsanordnaren inte kan komma överens, om kommunen anser att man får betala en oskälig summa, har man möjlighet att vända sig till regeringen. Regeringen kan då avgöra ersättningsfrågan eller överlämna den till någon annan myndighet som regeringen bestämmer. Jag tycker att vi har beaktat dessa farhågor.
Fru talman! Vore det inte ett enklare förfaringssätt att se till att ärenden av den här typen inte behövde hamna på regeringens bord och att riksdagen redan vid det här tillfället såg till att en sådan situation inte skulle kunna inträffa?
Fru talman! Det är onödigt att skriva in några regler i det här fallet. Krister Örnfjäder talar om att det inte får kosta mer än en gymnasial utbildning. Vilken gymnasial utbildning skulle det vara i så fall? Det skulle kunna leda till att en utbildningsanordnare propsar på att få mer pengar än han annars skulle få genom att jämföra sig med de dyrare utbildningarna. Nu hamnar vi kanske på något som är mer likt ett ''happy medium''.

Fru talman! Riksdagen skall nu åter ta ställning till viktiga frågor när det gäller jordbruksnäringen. Jordbruket och jordbrukets villkor diskuteras ofta i kammaren. Det förs också en livlig diskussion ute i samhället och i bygderna. Det beror delvis på att regeringen inte har lagt fast en långsiktig jordbrukspolitik. Det finns en stor ryckighet i besluten. Det är också till stor skada för näringen, som jag påtalat vid flera tillfällen tidigare. I dag skall vi diskutera och fatta beslut om åtgärder för en fortsatt anpassning av det svenska jordbruket till EG. Det handlar om förslag om sänkta referenspriser för kött och ägg. Det handlar också om sänkta direktbidrag till mjölkproduktionen och om exportstöd. Sist men inte minst skall vi fatta beslut om stödet till jordbruket i norra Sverige. Vi kan konstatera att regeringens proposition nr 183, där alla dessa förslag presenteras, i stora delar var överspelad redan innan den behandlades i jordbruksutskottet. Den borgerliga majoriteten i utskottet har genom sitt beslut att höja spannmålspriset förändrat förutsättningarna för animalieproduktionen så mycket att det inte går att ta ställning till vare sig direktbidraget till mjölkkorna eller referenspriserna för kött och ägg. Produktionskostnaderna har stigit, men hur mycket vet vi inte ännu. Vi socialdemokrater vill inte fatta beslut utifrån ett underlag som inte är korrekt. Regeringen bör därför komma tillbaka till riksdagen med ett nytt förslag avseende direktbidrag och referenspriser och en redovisning av bakgrunden till de prisnivåer som då blir aktuella. Vi socialdemokrater tycker också att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för exporten av svenska kvalitetslivsmedel. Därför har vi också ställt upp och anslår medel till detta i vår motion. Det sade vi redan i motionen med anledning av budgetpropositionen. Vi tycker att industrin själv skall ta det största ansvaret. Vi vill också klart säga ifrån att det är export av förädlade livsmedelsprodukter som skall stödjas och inte s.k. bulkvaror. Därför avvisar vi regeringens förslag att 100 miljoner kronor förs över från RÅK-kassan till statsbudgeten för att sedan föras över till det temporära exportsystemet för nöt och griskött. Det är inte där de framtida exportmöjligheterna kommer att finnas för svensk livsmedelsindustri. Det är, som jag tidigare har sagt, med de förädlade kvalitetsprodukterna som vi har en chans att komma in på den europeiska livsmedelsmarknaden. Därför skall vi naturligtvis sätta in stödet där. Norrland har varit en ständig följetong. I stort sett varje år har vi debatterat detta. Där måste jag konstatera att jordbruksministern gör tempo tillbaka och att de borgerliga trupperna i övrigt är på en oordnad reträtt. Skillnaden mot den förra mandatperioden är stor. Då var det kraftig framryckning. Inga hinder, vare sig ekonomiska eller andra, stod i vägen för de förslag som då lades fram. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning för att lägga fast grunderna för utformningen av Norrlandsstödet. Utredningen presenterade också ett förslag. Där var samstämmigheten relativt stor. Därefter har det beslutats att den genomsnittliga lönsamheten under perioden 1 juli 1989--31 juni 1990 skall vara grunden för denna lönsamhetsgaranti. Man fastställde också hur lönsamhetsberäkningarna skulle göras. Den nivå som i propositionen föreslås ligga till grund för beräkningen av Norrlandstödet bygger inte på ett kalkylmässigt underlag. Därför är det ett avsteg från riksdagens tidigare beslut. Förslaget innebär dessutom att villkoren för det norrländska jordbruket förändras. Det är illa nog för Norrlandsbönderna, men det är inte ett bra förslag av andra skäl också. Nu pågår förhandlingarna om villkoren för ett svenskt medlemskap i EG. Det är för Sveriges del mycket viktigt att få förståelse för hur nödvändigt det är med ett regionalpolitiskt stöd. Att då, som regeringen och utskottsmajoriteten nu gör, signalera att det regionalpolitiska stödet kan sänkas skapar inga goda förutsättningar för framgång i förhandlingarna. Vi delar jordbruksministerns syn på vilka kriterier som skall ligga till grund för statens rådgivning till lantbruket. Men vi anser att det är svårt att skilja på den rådgivning som är knuten till myndighetsutövning och den övriga rådgivningen. Den beräknas för övrigt utgöra endast ca 10 % av den totala rådgivningen. Man kan ju fundera på om det är värt besväret. Vi motsätter oss inte regeringens förslag, men vi tycker ändå inte att propositionen är tillräckligt tydlig på denna väsentliga punkt. Vi förutsätter därför att det regleringsbrev som kommer att utfärdas efter riksdagens beslut blir mycket tydligt på den här punkten. Fru talman! En annan fråga som också finns med i betänkandet och i propositionen handlar om trädgårdsnäringens framtida möjligheter. Det är en viktig näring som vi också bör ge så goda förutsättningar som möjligt. Vi delar regeringens uppfattning att näringen behöver det föreslagna stödet till utveckling av marknadsprognoser, introduktion av ny teknik samt för att effektivisera marknadssidan. Jag tycker att dagens förhållanden är märkliga. Odlarna kan i dag få ca 1:25 kr per kilo för frukt som kostar 70--90 öre att plocka. Marginalen kan alltså uppgå till högst ca 50 öre per kilo. Affärerna tar däremot ut ett pris som är 4 -- 5 kr högre än för de importerade varorna. Många fruktodlare har det i dag mycket bekymmersamt. Man går i konkurs, man säljer sina odlingar och man överger i många fall produktionen. Jag tycker därför att det är viktigt att man stöder trädgårdsnäringen. Dessa frågor har också tagits upp i ett flertal motioner. Det kan nu konstateras att de stödåtgärder som tidigare beslutats är otillräckliga. Vi socialdemokrater bedömer situationen som mycket allvarlig, varför vi tycker att det är tillfredsställande att ett enigt utskott nu föreslår att behovet av en snabbutredning skall ges regeringen till känna. Det är viktigt att understryka att denna utredning måste arbeta snabbt, så att näringen inte hinner ta för stor skada. Fru talman! Mot bakgrunden av vad jag här har anfört vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 2, 4, 5, 7 och 8.

Fru talman! Det livsmedelspolitiska beslutet 1990 innebar att förutsättningarna för jordbruket förändrades radikalt. Bönderna ställdes inför en helt ny situation men anpassade sig relativt snabbt till avreglering och marknadsanpassning, och de ställde sig bakom omställningsprogrammet, såsom detta utformades. Men redan 1991 ändrades förutsättningarna igen på grund av den svenska ansökningen om medlemskap i EG. Denna gång handlade det till en viss del om en återgång till en reglering som liknade den som man beslutat sig för att gå ifrån. Tiden sedan dess har karakteriserats av ständiga lappkast i jordbrukspolitiken. Den enskilde bonden har inte vetat vad som gällt från stund till annan. Regeringen tillsatte en omställningskommission som fick i uppdrag att stegvis anpassa den svenska jordbrukspolitiken till EG:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Den genomförde också detta uppdrag, vars resultat redovisades i ett antal betänkanden. Regeringen har emellertid valt att inte följa förslagen, utan i stället har alla de propositioner som framlagts under den tid som jag har suttit i riksdagen, dvs. under den pågående mandatperioden, på viktiga punkter för den enskilde bonden innehållit uttryck som ''i avvaktan på'' och ''jag avser att återkomma''. Jag anser att regeringen vid detta tillfälle borde ha följt Omställningskommissionens förslag eller, om man hade för avsikt att inte göra det, skulle ha utarbetat en långsiktigt trovärdig strategi som hade gjort det möjligt för den enskilde bonden att ha en längre framförhållning för sina beslut. Ett typiskt exempel på hur svårt det kan vara att vara bonde är när man kommer med ett förslag till en 50-procentig träda efter det att höstsådden redan är gjord och vårsådden förmodligen redan är planerad. Att lägga fram ett sådant förslag vid en sådan tidpunkt anser jag vara alldeles fel. Det går inte att bedriva en vettig verksamhet i någon bransch, om man inte har möjlighet att ha en viss framförhållning. Jag lade märke till att Åke Selberg hade åsikten att regeringen borde ha haft en långsiktig strategi, vilket den alltså inte haft. Jag tycker att det är utmärkt, och jag inbjuder Åke Selberg att rösta för min reservation. En annan sak i detta betänkande som jag har reagerat mot, liksom flera gånger tidigare, även om jag då inte har uttryckt mig lika kraftfullt i en motion som den här gången, gäller begreppet ''konkurrenskraftigt jordbruk''. Vad menar man egentligen när man använder uttrycket ''konkurrenskraftigt jordbruk''? Ingen förklarar ju vad det betyder. Jag har inte reserverat mig mot utskottets betänkande i detta avseende, eftersom jag tycker att man har ansträngt sig för att skriva positivt, men det borde ha kunnat göras mycket bättre. Att ett konkurrenskraftigt jordbruk innebär att det är kostnadseffektivt inom sitt område är kanske självklart för alla som har insikter i marknadsföring, men ingalunda för alla andra. Det borde ha skrivits mycket tydligare om detta än vad som skett i betänkandet. Just kostnadseffektiviteten är det som är viktigt för svenska bönders förutsättningar att ta till vara sina möjligheter i en situation där vi inte längre har några gränser mot EG. Den enskilde bonden har en annan situation än alla andra näringsidkare. Alla andra näringsidkare kan själv i mycket stor utsträckning bestämma sina priser, men det kan inte en bonde. Han är helt i händerna på inköpsmonopolens godtycke och begränsas av politiskt bestämda referenspriser och inlösenpriser. Om bonden inte kan ändra på sin egen prisnivå måste han för att kunna konkurrera på lika villkor ha någorlunda likartad kostnadsnivå som sina konkurrenter. Annars är talet om konkurrens på lika villkor bara en chimär. Det är så självklart att det egentligen inte skulle behövas påpekas, men jag har till min förfäran upptäckt att jag inte har fått den minsta förståelse för denna typ av tänkande i utskottet.

Det vet vi redan i stor utsträckning. Det är ingen hemlighet, utan det finns en mängd utredningar som har visat på detta. Utredningen skall i stället ges ett större mandat att se på hela livsmedelskedjan, från ax till limpa eller från primärproduktion till butiksdiskarna. Man skall inte bara analysera var felen ligger, utan det viktigaste är att komma med förslag till åtgärder för att komma till rätta med felaktigheterna. Det är den absolut viktigaste punkten när det gäller att se till att svenskt jordbruk skall få en chans att klara sig i Europa. Vår skattenivå är t.ex. redan sådan att man vid en jämförelse mellan skatter och avgifter på en kasse matvaror i Sverige, Tyskland och England finner att de i Sverige uppgår till 60,9 % men i Tyskland till Den svenske bonden måste vara oerhört kostnadseffektiv för att kunna klara en sådan situation. Hela livsmedelsindustrin kommer att vara beroende av detta. Ingen tror väl på fullt allvar att om en svensk livsmedelsindustri inte är konkurrenskraftig i Sverige, skall den ändå klara att konkurrera i något annat land. Att man skall vara stark på hemma plan är axiom nr 1 inom marknadsföringen. Jag vill något gå in på stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige. I propositionen anförs: ''I 1990 års beslut slås fast att lönsamheten i jordbruket i norra Sverige inte skall tillåtas sjunka nämnvärt till följd av avregleringens effekter.'' Samtidigt avskaffar man låsningen till ett typjordbruk i Mellansverige och uttalar att man vid beräkningen av lönsamheten skall utgå från täckningsgraden. Fru talman! Täckningsgraden är skillnaden mellan intäkter och kostnader. Om jag får garanterad lönsamhet uttryckt i täckningsgrad, spelar det ingen roll vilka kostnader som jag har. De personer som har uttryckt sig på detta sätt har inte ställt några krav på effektivitet och rationalisering. Det är fullständigt meningslöst. Jag menar att när Sverige befinner sig i en sådan situation som den vi har för närvarande och man ställer stora krav på alla andra näringsidkare och på enskilda individer, när arbetslösheten ökar, allt detta som alla känner till och jag inte behöver repetera, är det väl inte mer än rimligt att ställa samma krav på jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige. Det skriver utskottet nästan inte ett dugg om i betänkandet, och det tycker jag är mycket dåligt. Man bara avfärdar det med några få rader. Jag har dessutom sagt att det förekommer mycket fusk. Exempelvis kör man med slaktdjur långa sträckor från icke stödberättigade områden för att på ett otillbörligt sätt kunna utnyttja Norrlandsstödet. Det har utskottet skrivit litet grand om, och det är jag ganska nöjd med, men däremot ingenting om den andra biten. Jag skulle gärna vilja höra Lennart Brunander förklara för mig hur han hade tänkt sig att det skulle bli, med tanke på den skrivning som utskottet gör. Om jag har några sekunder kvar, fru talman, skulle jag vilja uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet har skrivit så positivt med anledning av mitt motionsyrkande om utbildningen vid lantbruksskolorna. Jag anser att jordbrukarnas roll i framtiden kommer att förändras ganska kraftigt. Det betyder att de blir mera hänvisade till att ha sidoinkomster från näringsgrenar som ligger nära jordbruksnäringen, t.ex. sådant som är förknippat med turism, energi och hantverk. Jag anser att lantbruksskolorna måste fånga upp detta på ett bättre sätt än de har gjort hittills, och jag är tacksam för att utskottet delar den uppfattningen. Slutligen, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga

Fru talman! Förste talaren i det här ärendet, Åke Sverige. Enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut skall den hållas på samma nivå som 1989/90. Det förutsätter förstås att stödet räknas upp. Regeringen föreslår en oförändrad stödnivå, alltså ingen uppräkning. Socialdemokraterna kommer till en stödnivå som ligger drygt 70 miljoner kronor över regeringens förslag. Vänsterpartiet ligger på det dubbla, ett belopp som närmar sig 150 miljoner. Det kravet finns också i en motion av John Om man då tittar på vilka beräkningar som ligger till grund för den slutsats som Vänsterpartiet och John Andersson kommer till, finner man att Jordbruksverket tycker att stödet bör öka med omkring 75 miljoner kronor, och det är väl på den nivån som den socialdemokratiska uppfattningen hamnar. Men vi bör också kompensera jordbruket för de tidigare genomförda minskningarna av det generella djurbidraget. EG-förhandlingarna, som gäller regionalpolitiskt stöd till jordbruket, gynnas heller inte om stödet i realiteten sänks redan nu. Bollandet med ett antal miljoner hit och dit har naturligtvis ingen större betydelse för statsbudgeten. Däremot betyder det oerhört mycket för jordbruket i norra Sverige. Där skiljer sig min och Christer Windéns uppfattning åt. En annan fråga som propositionen behandlar är statens medverkan i rådgivningen till jordbruket. Den sker till stor del genom länsstyrelsernas lantbruksenheter. Vad som nu föreslås är att rådgivningen skall begränsas till att omfatta sådant som har med myndighetsutövning att göra. Produktionsteknisk, företagsekonomisk och mer allmän branschmässig rådgivning bör inte ske med statlig hjälp, sägs det i propositionen. Det är utomordentligt svårt att dra en gräns mellan myndighetsanknuten och icke myndighetsanknuten rådgivning. Där kommer det att bli avvägningar som är omöjliga att göra. Om vi tittar på hur det har fungerat och hur det kan fungera i framtiden också, är det uppenbart att lantbruksenheternas geografiska spridning, goda lokalkännedom och kompetens riskerar att gå förlorad. I det arbete som vi nu står inför är det särskilt viktigt att verksamheten kan ske under offentlig insyn och med en organisation som står fri från kommersiella intressen. Rådgivningens karaktär riskerar att förändras i negativ riktning. De utbildnings och informationsinsatser som länsstyrelserna i dag kan göra är i de flesta fall klart samhällsekonomiskt motiverade. Däremot är det naturligtvis tveksamt om man kan säga att de är lönsamma i den meningen att det kommer att finnas organisationer och företag som vill bedriva den här verksamheten. I det fallet finns det ju likheter med vilken utbildningsverksamhet som helst. Om det icke är lönsamt, kommer rådgivningen icke att ske. Frågan är alltså om den är samhällsekonomiskt eller företagsekonomiskt lönsam. Svaret är att den inte blir lönsam för utbildningsföretag men att den skulle vara lönsam för samhället. De föreslagna förändringarna bör således inte genomföras. Ytterligare en sak som utskottet har behandlat är getnäringen. En fråga i sammanhanget har att göra med sjukdomstillstånd hos getter. Vi menar att det behövs ett CAE-program. Det berör två sjukdomar hos getter, caprin arthrit och encephalit, som yttrar sig bl.a. i en långsam förlamning hos getterna. Problemet accentueras av att smitta kan spridas också via får. Utskottet tycker att det här är en veterinärmedicinsk fråga och att riksdagen inte behöver befatta sig med den. Jag tror att det kan ligga mer i detta, men eftersom jag inte själv har någon klar uppfattning i frågan utan behöver studera den ytterligare, avstår jag från att yrka på något i det här stycket. Fru talman! Givetvis står jag bakom de uppfattningar som har funnits i Vänsterpartiets motioner, som i en del fall sammanfaller med John Anderssons förslag. Men jag avstår från att yrka bifall till dem och ansluter mig till de socialdemokratiska reservationerna 7 och 8.
Fru talman! Jag vill ställa en kort fråga till Jan Norrland skall leva som en verksamhet helt skyddad från de förändrade ekonomiska betingelser som gäller för övriga landet?
Fru talman! Om vi menar allvar med den slogan som har varit gängse ganska länge -- Hela Sverige skall leva! -- är det fråga om en omfördelning inom landet av resurser, liksom vi har accepterat omfördelning av resurser mellan individer. Här är det fråga om ett transfereringssystem som bygger på regionala skillnader. Svaret på Christer Windéns fråga är ja. Jag är beredd att låta delar av Sverige betala för verksamheter i andra delar av Sverige som annars icke skulle finnas, eftersom det kommer att innebära vinster för samhället som helhet.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Betyder det, Jan Jennehag, att det är fullt acceptabelt att stora delar av Sverige kommer att bli som ett slags Skansen, där man lever utan förutsättningar för ekonomiskt motiverad verksamhet och där människors tillvaro helt och hållet skall bygga på de premisser som Jan Jennehag har angivit?
Fru talman! Det är raka motsatsen till Skansen, Christer Windén. Låt mig ta ett exempel. Jag väljer medvetet ett exempel som inte har med jordbruket att göra för att förtydliga den pedagogiska effekten. Flygtrafiken i Sverige anses samhällsekonomiskt lönsam. Det finns få flygplatser som går med vinst. Arlanda går med vinst. Låt oss lägga ned samtliga flygplatser utom Arlanda! Vi är alltså beroende av delar av verksamheten i landet som kan gå med förlust, men som ändå måste finnas för att systemet som helhet skall gå med vinst. Jag anser att detta resonemang är tillämpligt på jordbruket i norra Sverige.

Fru talman! För att anknyta litet grand till den debatt som fördes alldeles innan jag gick upp i talarstolen vill jag slå fast att jordbruket är en för Sverige samhällsekonomiskt oerhört viktig näring. Men det kanske inte avspeglas i att jordbruket exporterar så enormt stora mängder produkter -- även om det inte är oföraktliga kvantiteter och därmed inte oföraktliga mängder pengar som kommer in till landet den vägen. Jordbruket producerar en mängd varor som vi i annat fall skulle få importera, och det skulle bli en mycket stor belastning för den svenska samhällsekonomin. Därför är jordbruket en samhällsekonomiskt viktig näring som det finns all anledning att slå vakt om och all anledning att vårda väl. Jordbruket har ju dessutom en rad andra bieffekter. Det håller landskapet öppet. Jordbrukarna hjälper till att värna den biologiska mångfald som vi pratar om i många olika sammanhang. Jordbruket är nödvändigt i ett regionalpolitiskt sammanhang för att vi skall kunna hålla hela Sverige levande. Vi skall ha jordbruk i hela vårt land. Det är utgångspunkten för den politik som vi har fört, och det är utgångspunkten för det som står i betänkandet och i de propositioner som låg till grund för de betänkanden vi behandlat tidigare under våren. Det är viktigt att vi förbereder jordbruket på att marschera in på en större europeisk marknad och på att klara konkurrensen med produkter från den marknaden. Då är det nödvändigt att vi ser om vårt hus. Då är det också nödvändigt att vi ger jordbruket och livsmedelsindustrin förutsättningar för att komma ut och känna på den marknaden, och att människorna på den marknad som vi vill bli del av känner till våra produkter. Det kan de inte göra om vi inte kan exportera. Därför är det oerhört viktigt att de 150 miljoner kronorna satsas på att ge svensk livsmedelsindustri möjligheter att komma in på den europeiska marknaden. Det föreslås i betänkandet. Det är nödvändigt att vi beter oss som man gör på den europeiska marknaden. Det är ett avsteg får 1990 års beslut, men det förutsågs ju faktiskt i beslutet att det skulle kunna bli nödvändigt att göra avsteg. Vi skrev där att om man i omvärlden inte beter sig på det sätt som vi då förutsatte att man skulle göra, dvs. att man också där avreglerar, måste vi vidta de åtgärder som behövs för att svenskt jordbruk skall kunna vara med i konkurrensen. Därför är det viktigt att verksamheten kommer i gång, och att stödet från samhället till jordbruket på den här punkten kommer i gång. I den proposition vi fick föreslogs också en ändring av referenspriserna. Eftersom jordbruksutskottet och riksdagen tidigare ändrat på de förslag som låg till grund för ändringarna av referenspriserna på kött, spannmål osv. hänskjuter vi frågan tillbaka till regeringen och ger regeringen i uppdrag att med utgångspunkt i det resonemang vi för och i de förändrade förutsättningarna sätta de referenspriser som är rimliga. Det blir alltså betydligt mindre sänkningar eller inga sänkningar alls. Det vet vi inte riktigt nu. Man får göra de beräkningarna med utgångspunkt från de förändringar som vi gjorde med priset på framför allt spannmål vid behandlingen av det förra betänkandet. Det har pratats en hel del om långsiktighet. Både Christer Windén och Åke Selberg har varit inne på det. Det är naturligtvis oerhört viktigt och nödvändigt i en näring som jordbruket att ha en långsiktighet. Samtidigt är det inte så enkelt att i nuvarande situation ha en sådan här långsiktighet, därför att förutsättningarna förändras. I och med att Sverige sökte medlemskap i EG förändrades, som Christer Windén sade, i ett slag förutsättningarna för att förverkliga 1990 års beslut. EG har ju en något, för att inte säga helt, annorlunda uppläggning av sin jordbrukspolitik. Jordbruksutskottet skrev i det förra betänkandet att vi ser det som väsentligt och viktigt att vi redan i vår kan få ett beslut om vilka regler och priser som skall gälla för jordbruket 1994. Jag måste med en viss besvikelse säga att vi inte har fått något sådant förslag ännu. Jag utgår ifrån att regeringen ändå kommer med det förslaget ganska snart, eftersom det är nödvändigt att ge jordbruket den information och långsiktighet som vi har eftersträvat. Därför förväntar jag mig en proposition från regeringen om 1994 års priser ganska snart. Stödet till Norrlandsjordbruket har varit uppe till diskussion. Det är värt att slå fast att regeringen anslår 971 miljoner kronor till Norrlandsstödet. Det är en ganska väsentlig summa. Den utgår från de beräkningar som Jordbruksverket har gjort, som ju från olika utgångspunkter kommer fram till olika resultat. I den situationen har regeringen och Jordbruksdepartementet valt att lägga stödet på samma nivå som förra året. Det är ju alldeles tydligt och klart att man måste vara försiktig också med sådana här utgiftsökningar i en situation då vi har ekonomiska problem i samhället. Om vi inte hade haft dessa problem skulle vi ju som Åke Selberg sade gärna hjälpa till och ge Norrlandsjordbruket bättre förutsättningar. Det är märkligt att Socialdemokraterna med det resonemanget kunde vara med och driva jordbruksfrågorna på det sätt man gjorde i det förra betänkandet och i den förra propositionen, där man bestämde de grundläggande förutsättningarna för jordbruket. Jag skulle inte hålla för otroligt att den socialdemokratiska politiken totalt sett är klart negativ för jordbruket -- även för jordbruket i norra Vi måste ha en helhetssyn, och inte bara se till vissa bitar. I det här betänkandet behandlar vi också frågor om trädgårdsnäringen. Trädgårdsnäringen har haft stora ekonomiska bekymmer under lång tid. När Karl Erik Olsson blev jordbruksminister tillsatte han en utredning för att penetrera problemen och få fram förslag till vad man skulle kunna göra för att hjälpa till att förbättra situationen. Det är ett krav som vi haft under ganska lång tid före regeringsskiftet utan att få något resultat på den punkten. Utredningen har kommit med en del förslag. I propositionen föreslås nu att man skall tillföra trädgårdsnäringen 25 miljoner kronor. Det måste ses som mycket positivt att näringen kan få det här stödet och den här hjälpen. Det sägs dessutom att man skall återkomma med flera åtgärder så småningom. Jordbruksutskottet har ändrat en del i marginalen på förslaget till användning av pengarna. Vi säger att man skall kunna få använda delar av de 25 miljoner kronorna till konsumentfrämjande åtgärder, vilket sett från trädgårdsnäringens synpunkt är väsentligt. Vi har också sagt att man skall kunna få använda en del av pengarna till EG information. Det är naturligtvis viktigt för en näring att bli väl informerad och väl förberedd för ett inträde på den europeiska marknaden och för vad som gäller för att konkurrera med de varor som vi får hit. Här finns naturligtvis en hel del bekymmer, inte bara för trädgårdsnäringen utan också för jordbruket. I betänkandet har vi som så många gånger tidigare slagit fast att vi från jordbruksutskottets sida och från riksdagen håller väldigt hårt på att klara regionalpolitiken, att klara djurskyddet, att klara miljöfrågorna och att klara livsmedelskvaliteten. Det här kan utgöra ett bekymmer i ett samröre med en större europeisk marknad. Reglerna, kraven och förutsättningarna är annorlunda. Men det här är grundläggande värderingar som vi inte vill göra avkall på. Det finns också en del andra frågeställningar, bl.a. Dessa kostnader är väsentliga. Tidigare har det varit fråga om 85 % nedsättning av skatterna. Vi förutsätter att det skall kunna bli denna siffra även i fortsättningen. Utskottet ger regeringen till känna att man skall arbeta vidare med denna fråga och lägga fram förslag. Dessa frågor har tagits upp i en centermotion, och på så sätt har frågorna kommit med i betänkandet för riksdagen att fatta beslut om -- förhoppningsvis om en liten stund. Utskottet har också behandlat en skrivelse om bekymmer med fritidsodling, koloniträdgårdar och MOVIUM-sekretariatet. Utskottet konstaterar att regeringen i forskningspropositionen har föreslagit att 11 miljoner kronor skall avsättas för dessa ändamål. Utskottet förutsätter att dessa frågor kommer att kunna tilldelas en betydande del av dessa 11 miljoner kronor. Utskottet har också ett tillkännagivande om problemet med fruktodlingen. Efter det att riksdagen fattade beslut för några år sedan om borttagandet av importbegränsningar har det uppstått problem inom fruktodlingen. Utskottet vill nu att det skall tillsättas en snabbutredning som skall komma fram till förslag på hur näringen skall fungera i framtiden. Det är väsentligt för Sverige att även i framtiden ha en fungerande fruktodling. Frågan om rådgivning till trädgårdsnäringen tas också upp i betänkandet. Det är en fråga som var aktuell när lantbruksnämndernas arbete fördes över till länsstyrelserna. Vi utgick från att den rådgivning som då fanns till trädgårdsnäringen också skulle finnas i fortsättningen. Verksamheten var tidigare litet mer komplicerad eftersom organisationen sträckte sig över flera län. Länsstyrelserna har ju inte varit intresserade av att ge rådgivning i andra län än det egna länet. Utskottet understryker att det som framkom i det tidigare riksdagsbeslutet också skall gälla nu. Enligt de rapporter som har inkommit har rådgivningen inte alltid fungerat -- och det är väsentligt att den gör det. Christer Windén tog upp några frågor som jag kanske skall säga något om. Han pratade om kostnadseffektivitet gentemot omgivningen. Men då är frågan: vilken omgivning? Det finns ingen möjlighet att konkurrera med världsmarknaden med de produktionskostnader som finns nu -- inte vara sig i Sverige, EG eller någon annanstans. Konstnadseffektiviten i förhållande till EG visar på en konkurrenssituation som inte är så tokig. Men det går att göra en del saker. Det är naturligtvis viktigt att se över denna fråga. Men det är inte så enkelt att finna de klara jämförelserna ute i världen. Vidare har vi frågan om skatterna. Christer Windén gav en riktig redogörelse i denna fråga. I de svenska livsmedelspriserna ingår betydligt mera skatt än i de livsmedelspriser man finner ute i Europa. Men de bestämmer inte konkurrensskillnaden mellan svenskt och europeiskt jordbruk -- däremot i fråga om de krav vi ställer på djurskydd, miljö osv. Utskottet har i ett annat sammanhang uttalat att det här bör ske ett övervägande för att se på vilket sätt det går att upprätthålla kraven. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkande JoU20.

Fru talman! Jag vill beröra tre saker. Först och främst har vi den långsiktiga strategin. I utskottsbetänkandet framgår följande: ''De förändringar som sker i vår omvärld innebär emellertid enligt utskottets mening att fördelarna med en mer långsiktig och från början fastställd strategi är begränsade. En sådan strategi skulle också kunna innebära en icke önskvärd låsning eller brist på flexibilitet - -.'' Det här låter ju vackert. Men vad står det egentligen mellan raderna? Det är inte fråga om annat än att dölja obeslutsamhet. Vidare har vi frågan om Norrlandsstödet. Jag frågade om täckningsgraden. Det var fråga om en nyckel, ett mättal, för att värdera hur stort stödet skall vara. Jag hävdar att täckningsgraden inte är något bra instrument i sammanhanget. Täckningsgraden är skillnaden mellan inkomster och utgifter -- eller intäkter och kostnader. Med en konstant garanterad täckningsgrad finns inga incitament för att spara eller att anstränga sig. Jordbruket i Norrland måste åläggas samma krav på effektivitetsökning och rationalisering som alla andra verksamheter i landet -- inte minst för jordbruket i södra och mellersta Sverige. Slutligen vill jag beröra frågan om kostnadseffektivitet. Kostnadseffektiviteten borde ha angivits i betänkandet. Jordbruksministern har sagt att jordbruket skall vara konkurrenskraftigt. Men det är ingen som talar om vad det är fråga om. Stor volym på jordbruket är en konkurrensfaktor och uppfattas av många som något starkt. En annan tolkning är att ha kvalitativt sett bra produkter. Det är också ett konkurrensmedel. Men det här räcker inte. Kostnadseffektiviteten avgör hur bra Sverige klarar sig i EG. När jag talar om kostnadseffektivitet menar jag inte bara primärproduktionen utan hela vägen från ax till limpa. Jag tycker det är därför märkligt att utskottet inte kan ägna sig åt att framföra till regeringen att i uppdraget till LES ingår inte bara att försöka analysera vad som är fel utan även föreslå åtgärder för att komma tillrätta med felen. Det är inte särskilt svårt, Lennart Brunander. Eller är det svårt?
Fru talman! Jag svarar på den sista frågan först. Det är inte särskilt enkelt. Jag börjar nu från början. Jag sade i mitt anförande att långsiktigheten är viktig. Men samtidigt är det inte möjligt att iaktta en långsiktighet som inte tar hänsyn till de förändringar som en vidgad europeisk marknad innebär. Det är alldeles klart att om Sverige är beroende av vad som händer på andra ställen minskar möjligheterna till att iaktta en långsiktighet. Däremot är det viktigt att stärka konkurrenskraften hos den svenska företagaren och jordbrukaren. Det går i alla fall att göra med hjälp av de åtgärder som skall vidtas. En sådan åtgärd är exportstödet, vilket skall göra det möjligt att sälja de produkter som finns och dessutom göra dem kända i Europa. En annan sådan åtgärd är just vad Christer Windén pratade om, dvs. att göra en kostnadsjämförelse med andra länder -- alltså frågan om kostnadseffektivitet. Det här har varit en av Omställningskommissionens viktiga uppgifter. Det har lagts fram förslag om omfördelning av stödet till jordbruket från animalieproduktion till vegetabilieproduktion. På det sättet skall kostnaderna sänkas för vegetabiliesidan och förbilliga produktionen på animaliesidan. På animaliesidan har priserna och kostnaderna varit högre än i Europa. Sverige mycket konkurrenskraftigt i fråga om priserna på spannmålssidan gentemot Europa. Sverige är också i stort sett konkurrenskraftigt även på animaliesidan. Här kommer en hel del frågor in som rör djurmiljö, arbetsmiljö osv. Det gäller hur vi nyttjar, har tillåtelse och vill använda de produktionsformer som finns. Vi vill ha en kvalitetsmässigt sett bra produktion med rena produkter. Vi vill vara aktsamma om miljön med god djurhälsa osv. Dessa frågor gör att vissa gränser måste sättas. Men detta behandlas i ett annat betänkande. I övrigt är det klart att vi i Sverige skall sträva efter att vara konkurrenskraftiga. Frågan om Norrlandsjordbruket får jag svara på i nästa replik.
Fru talman! Jag vill bara beröra det här med kostnadseffektiviteten igen. Det råder tydligen en viss begreppsförvirring. Vi pratar om olika saker. Lennart Brunander svarar inte på min fråga, och jag svarar uppenbarligen inte på hans. Det verkar som om vi pratar förbi varandra. När det gäller kostnadseffektiviteten måste vi i det här läget inte nödvändigtvis jämföra med hur det ser ut i EG. Det handlar om att livsmedelspriserna skall ligga på en sådan nivå -- beroende på en intern konkurrens, som i dag saknas -- att det blir ett kostnadsläge som gör oss konkurrenskraftiga när gränserna öppnar sig. Det är väl ingen som på fullt allvar tror att livsmedelsindustrin i Sverige, om den inte är konkurrenskraftig vid EG-inträdet, kommer att överleva. Den gör inte det. Vem skall bönderna i Sverige leverera sina produkter till om vi inte har en konkurrenskraftig livsmedelsindustri? Inte tror väl Lennart Brunander att tyska livsmedelsindustrier köper svenska råvaror. I så fall gör de det i mycket begränsad utsträckning. Det viktigaste av allt är därför att svenska livsmedel hela vägen från primärproduktion ända fram till butiksdisken måste ligga på en sådan prisnivå att vi framgångsrikt kan konkurrera på hemmaplan. Om vi inte kan konkurrera framgångsrikt på hemmaplan kan vi glömma all export. Jag tror att vi har pratat tillräckligt om Norrlandsstödet. Jag tror inte att jag behöver beröra det mer.
Fru talman! Det är nog riktigt att vi inte pratar om exakt samma saker. Jag talar ju i huvudsak om primärproduktionen i jordbruket. Det är ju inte lika enkelt som när det gäller många andra näringar att prata om effektivitet. Det är inte samma sak att producera livsmedel som att producera muttrar, skruvar och maskiner. Det är litet annorlunda. Det finns en del andra saker som ligger i det här. Dessutom producerar jordbruket ett antal nyttigheter. Vi måste kanske också på något sätt börja fundera över hur vi skall ersätta jordbruket för detta. När det gäller industriledet och livsmedelsindustrin kan jag i huvudsak dela Christer Windéns resonemang att det är nödvändigt att vi har en livsmedelsindustri som är konkurrenskraftig och nyttig och som kan ta hand om de svenska livsmedlen. När det gäller detta tror jag inte att det är någon större skillnad på våra åsikter. Det är samma sak med Norrlandsstödet och missbruket av det. Det är ju alldeles nödvändigt att man vidtar åtgärder mot detta missbruk. Det gör man också nu. Det står också litet grand i betänkandet om att man ser över de kalkyler som Christer Windén talade om. Det är ju en av orsakerna till att stödet ligger kvar på samma nivå som förra året.
Fru talman! Brunander tar upp exportfrågorna och hur viktiga de är. Jag kan bara instämma i att det är viktigt att vi klarar ut frågorna om export av livsmedel och jordbruksprodukter. När vi behandlade budgetpropositionen var det ju ingen måtta på hur mycket Brunander ville släppa till när det gällde stödet till södra Sverige. Han ville gå mycket längre än vad majoriteten gjorde. Jag skulle vilja fråga Brunander vad han svarar de olika LRF-avdelningarna när de är oroliga över att man tar ett steg bakåt när det gäller Norrlandsstödet. Det skall finnas jordbruk över hela vårt land. Det är vi överens om, Brunander. Det är inget tvivel om det. Därför bör man också ha en långsiktighet. Jag undrar också varför ni går ifrån beräkningsgrunderna. Dessa var vi ju i stort sett överens om. Det är väldigt viktigt att de beräkningsgrunder som är fastställda följs, så att vi slipper diskutera det här varje år i kammaren. Jag var en av dem som var mycket tillfredsställd över att vi nu skulle få beräkningsgrunder så att vi slapp den här diskussionen varje år. När ni nu vill lämna över djurbidragen och de olika stöden till regeringen vill jag fråga Brunander: Är inte Brunander litet orolig för att lämna allt det här till regeringen, med tanke på hur mycket stryk ni har givit regeringen? På en del områden har ni gått betydligt längre i kritiken än vad vi från oppositionen har gjort. Jag tyckte att vi lade fast långsiktigheten i 1990 års beslut. Vi hade mycket blygsamma krav. Vi ville fortsätta med jordbrukspolitiken enligt 1990 års beslut och se vad avregleringen innebar. Vi ville under det här året diskutera och försöka hitta en samstämmighet -- det behövs nämligen en samstämmighet kring jordbrukspolitiken -- och bygga den på samma grund som vi gjorde i 1990 års beslut. Det var egentligen det starkaste kravet som vi hade när vi behandlade jordbrukspropositionen. Men det fick vi inget gehör för. Jag tror att det hade varit bra om vi hade kunnat behålla den samstämmighet som vi tidigare har haft. Hur det än är så har själva ansökan om medlemskap i EG inte förändrat situationen särskilt mycket.
Fru talman! Åke Selberg pratar också mycket om långsiktigheten. 1990 års beslut var avsett att vara ett långsiktigt beslut. Men jag tror att Åke Selberg är ganska ensam om -- eller möjligtvis har Socialdemokraterna den inställningen -- att anse att ansökan om ett medlemskap inte förändrade förutsättningarna för beslutets genomförande. Det är alldeles klart att den gjorde det. Det är fler saker som har inneburit förändringar, men det är alldeles tydligt att de förutsättningar som vi utgick ifrån när vi fattade det här beslutet på ett radikalt sätt förändrades när Ingvar Carlsson åkte ner till Bryssel för att lämna in den svenska medlemskapsansökan. De uteblivna resultaten av GATT-förhandlingarna är ett annat exempel på sådant som har förändrat de förutsättningar som vi ansåg skulle finnas vid genomförandet av beslutet. Om jag skall göra någon bedömning vill jag säga att Socialdemokraterna för närvarande inte alls har någon långsiktig jordbrukspolitik. Det innebär en viss tjurskallighet att hålla fast vid 1990 års beslut, därför att man inte har hittat någonting annat. Det är alldeles tydligt att vi så att säga måste förändra en del av de förutsättningar som inte stämmer överens med den verklighet som vi möter. Här kommer de här exportsubventionerna, exportstödet eller vad man nu vill kalla det in. Åke Selberg säger nu att detta är någonting som de ställer upp på. Det är jättebra, men vi får ju uppenbarligen köra er före oss i den frågan. Ni vill inte gå riktigt så långt. Ni vill inte släppa till alla pengarna. När det gäller Norrlandsstödet frågade Åke Selberg mig vad jag svarar en LRF:are i Norrland. Om nu önskemålet är att vi skulle gå på Socialdemokraternas linje kan jag naturligtvis svara att vi väl kan göra det. Men det innebär ju inte att det blir bättre för den norrländske jordbrukaren. Det blir klart sämre för alla jordbrukare i Sverige. När vi generellt sett behandlade jordbruksfrågorna förra gången handlade det inte om något stöd till södra Sverige. Det handlade om stöd till jordbruket totalt sett i Sverige, även till Norrlandsjordbruket. Vad vi gör genom Norrlandsstödet är ju att vi korrigerar de skillnader som finns mellan norr och söder. Men de grundläggande besluten gäller hela landet. Om de är dåliga blir det dåligt för hela landet. Då hjälper det inte att vi korrigerar med några miljoner till. 971 miljoner är faktiskt inte litet pengar. Jag skulle inte ha haft något emot om vi skulle ha kunnat ge ytterligare 70 miljoner. Men i en situation där vi behöver spara pengar på alla möjliga sätt har vi varit tvungna att göra det. Åke Selberg, vi släpper inte djurbidraget. Kobidraget läggs fast i det här betänkandet. Däremot ger vi regeringen i uppdrag att förändra förslaget till referenspriser, eftersom det inte stämmer överens med de beslut vi fattade senast.
Fru talman! Lennart Brunander, det är inte av tjurskallighet som vi vill ha kvar 1990-års beslut ett år till. Anledningen var att vi -- som jag också sade vid utskottsbehandlingen -- ville ha en rejäl diskussion under året för att sedan se vad vi kommer fram till. Vi har olika uppfattningar om hur man skall utforma arealbidrag, om vi nu blir tvungna att ha ett arealbidrag. Sedan till frågan om Norrland. Lennart Brunander kanske har kort minne, men det är inte särskilt länge sedan han var med och klappade till med 200 miljoner extra, i ett läge då vi också hade lagt fast beräkningsgrunderna för att ha ett system att följa. Då var man inte särskilt blygsam. 971 miljoner är förvisso mycket pengar. Det är det inget tvivel om. Syftet med de olika utredningarna är att vi skulle få fasta beräkningsgrunder så att producenterna, jordbrukarna, skall veta vad de har att rätta sig efter. Brunander med och ökade budgetunderskottet med ca 40 miljoner kronor. Det är inget tvivel om att vi skall vara sparsamma. Vi har alltid i åtanke att vi skall vara återhållsamma med pengar. Ni vet själva vilka förslag ni lägger fram på det sociala området när det gäller arbetslöshet, sjukförsäkringar m.m. Det gäller för oss alla att vara försiktiga med pengarna. Men då skall man vara det generellt och komma ihåg det i alla situationer.
Fru talman! Åke Selberg säger att man inte vill förändra 1990-års beslut för att man vill få möjlighet till en diskussion om hur man skall göra. Det kan i och för sig vara ett vällovligt syfte. Man måste emellertid vara klar över att den näring som man diskuterar måste kunna leva även under denna tid, och det är de förändringar som har gjorts. Den diskussion som Åke Selberg efterfrågar har förts i Omställningskommissionen. Alla förslag om förändringar i 1990-års beslut har sin utgångspunkt i förslag från Omställningskommission. Utifrån den utgångspunkten och med dessa diskussioner i ryggen skall förändringarna göras. Man kan då inte bara sitta och vänta och skylla på att man vill ha ytterligare diskussioner. Någon gång måste man också handla. I andra situationer får vi kritik även från Socialdemokraterna för att det går för sakta. Här går det i så fall för fort. Åke Selberg påminde mig om att jag har varit med om att höja ersättningen till Norrlandsstödet med 200 miljoner i ett svep. Det visar hur verkligheten egentligen ser ut och hur Socialdemokraterna agerar när de själva sitter och har makten. Det var inte så att man inte visste vad man skulle göra. Norrlandsjordbruken hade fått beskedet från riksdagen om att man inte skall tappa i lönsamhet på grund av avregleringen av 1990-års beslut. Den gången ville Socialdemokraterna vänta på utredningar, men riksdagen ville något annat och stödet höjdes. I jämförelse med det är dessa 70 miljoner egentligen inte mycket pengar. Det förra beslutet vi fattade om reglerna för jordbruket gällde samtliga jordbrukare i Sverige. Det var inte avsett för någon speciell del av landet, utan det gällde hela Sverige. Det är den grund jordbruket står på.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande 1992/93:20 tas vissa frågor som rör jordbruket och trädgårdsnäringen upp. Det gäller åtgärder för en fortsatt anpassning av det svenska jordbruket och livsmedelssektorn till de förhållanden som råder inom EG. Utskottet konstaterade vid behandlingen av årets budgetproposition att Sveriges ansökan om medlemskap i EG ställer nya krav på jordbrukspolitiken -- krav som inte ryms inom ramen för 1990 års beslut. För att Sverige vid tidpunkten för inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri måste anpassningen av de svenska pris-, stöd och kostnadsnivåerna påbörjas före ett medlemskap. Utskottet har därför tidigare uttalat och beslutat om att den långsiktiga planeringen i jordbruket skall ske på ett snabbare sätt. Det gäller att det svenska omställningsprogrammet vad avser vegetabilieproduktionen skall kunna anpassas till EG:s trädesprogram på ett sådant sätt att vi inte får problem här framöver. Jag ser nu att jordbruksministern hedrar kammaren med sin närvaro. Jag skulle vilja be jordbruksministern att han med det snaraste kommer med besked om vilka förutsättningar svenskt jordbruk -- det gäller inte minst vegetabilieproduktionen -- skall arbeta med under det kommande verksamhetsåret, så att inte samma problem uppstår som vi fick uppleva vid årsskiftet när budgetpropositionen lades fram. Sverige siktar på en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspolitik från den tidpunkt Sverige blir medlem. Det är mycket viktigt att slå fast detta. Under senare tid har det i den allmänna debatten försports en del andra uppfattningar. Jag hoppas att det inte är så att något parti är berett att hoppa av den gemenskap som vi hade på detta område när vi lämnade in ansökan. Sverige skall alltså vi integrationen uppnå så stora positiva samhällseffekter som möjligt med hänsyn tagen till både behovet av en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och till konsumenternas och skattebetalarnas intressen. Ambitionen bör vara att inga övergångsåtgärder skall behöva tillämpas efter det att Sverige har blivit medlem samt att övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs. I båda fallen skall detta vara baserat på ömsesidighet. Ömsesidigheten är inget nytt. Det slog vi fast 1990 när vi fattade det jordbrukspolitiska beslutet. Det gäller att följa upp de ambitioner som vi hela tiden har haft på det här området. Målsättningen är också att behålla den höga svenska nivån på bl.a. miljö-, djurskydds och djurhälsoområdena. Målet är också att upprätthålla en fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpolitiska området. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om förlängning av det temporära exportsystemet för köp fram till den 1 januari 1995. Det innebär att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs systemet. Även i övrigt tillstyrks regeringens förslag om industrins råvarukostnadsutjämning. Tidigare har vissa begränsningar funnits i möjligheten att få exportbidrag för vissa varor, som t.ex. mjölkpulver och torkade äggprodukter. Syftet var att förhindra att sådana varor som tidigare kunde få exportbidrag inom den gamla jordbruksprisregleringen skulle flyttas över till RÅK-systemet. Konsekvenserna av den begränsningsregeln har emellertid blivit att vissa industrier i ökad utsträckning använder importerad råvara -- det kan gälla mjölkpulver, ägg och kött. Sedan kan man vid export av färdigvaran ansöka om restitution för erlagd införselavgift. Därigenom kommer svensk råvara att diskrimineras då det gäller vissa förädlade livsmedel avsedda för export. Dessa problem kommer genom dagens beslut att tillrättaläggas. En svensk etablering på EG-marknaden kräver nu speciella åtgärder för att svensk livsmedelsproduktion skall kunna hävda sig. Svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri har inte tidigare varit inriktade på export av livsmedel. Trots det har vissa specialprodukter kunnat hävda sig väl på exportmarknaderna. Men i och med att EG-ansökan inlämnats har förutsättningarna radikalt förändrats. Gränsen öppnas mot utlandet för den svenska marknaden, och Sverige öppnas på motsvarande sätt för EG länderna. Sverige måste alltså satsa på export. Ökad konkurrenskraft genom effektivisering och ökad marknadsföring krävs. Mycket har redan skett på jordbrukets område, och just nu görs enorma satsningar inom livsmedelsindustrin för att man skall kunna möta de nya utmaningar som man står inför. Fru talman! Det gäller nu att lära sig exportera och att etablera affärskontakter för export av förädlade livsmedel. Det är alltså inte fråga om generella exportstöd, som finns inom EG och som tidigare tillämpades i Sverige. Det här är en nödvändig början, och det är glädjande att vi kan uppnå enighet på den här punkten vid dagens beslut. Som ett led i anpassningen till förhålandena inom EG tas gränsskyddet för proteinfodermedel bort den 1 juli 1993. Då kommer den svenska produktionen av fodermedel att utsättas för ökad konkurrens. Av detta skäl anser utskottet att grönmjölsproducenterna, som särskilt hårt skulle komma att drabbas, bör kompenseras på ett sådant sätt att produktionen kan fortleva. I EG perspektivet skulle denna produktion kunna fortleva, genom att det där utgår betydande stöd till sådan produktion. Inte minst av detta skäl är det väl motiverat att stödja grönmjölsproduktionen, som nu utskottet har förordat. Då det gäller oljelinet, där proteinfodermedel utvinns som en biprodukt till oljeproduktionen, förutsätter utskottet att regeringen uppmärksammar effekterna. Frågan om arealersättning, som togs upp i det sammanhanget, bör rimligen kunna övervägas i och med att arealersättningen i framtiden också gäller övrig oljeväxtproduktion. I betänkandet tas också trädgårdsnäringens anpassning till EG upp. Det är uppenbart att man också inom denna näring känner en viss oro för det som komma skall. I propositionen har regeringen föreslagit att en klumpsumma på 25 miljoner skall användas för att hjälpa näringen i denna anpassning. Vi har emellertid vid utskottsbehandlingen föreslagit en flexiblare användning av medlen till gagn för näringen, inte minst då det gäller information om EG:s betydelse för näringen och möjligheten att bedriva vissa konsumtionsinriktade informationsinsatser. Utskottet har tillfredsställt ett par motionsyrkanden som tar upp fruktodlarnas speciella problem. För några år sedan gjordes en massiv satsning på fruktnäringen. Orsaken till detta var att fruktnäringen utsattes för en direkt konkurrens utifrån genom att en del skydd som tidigare funnits hade tagits bort. Detta gjorde att många nappade på det stöd som staten gav, nämligen röjningsstödet, och att det gjordes stora satsningar på nyodlingar. Inte mindre än 1 000 hektar fruktodlingar etablerades på nytt, och det var fråga om nya typer av fruktträd, näringstillförsel, osv. Effektiviteten för dessa odlingar kan därmed framöver bli väldigt god, men då krävs det också att odlarna får rimliga möjligheter att försälja frukten till konkurrensmässiga priser, inte minst så att de kan konkurrera med odlare i omvärlden. Det har under de här åren haltat ganska betänkligt. De första åren var skördarna små, men under förra året fick man en mycket god skörd. Man höll emellertid priser som det över huvud taget inte finns någon möjlighet att leva vidare på. Vi har därför begärt en snabbutredning, och vi hoppas verkligen att jordbruksministern nu fullföljer vår begäran, så att odlarna kan få besked inför höstens säsong. Vi har från riksdagens sida gjort en satsning på detta område, tillsammans med många odlare som har satsat ibland mångdubbla belopp för att bli konkurrenskraftiga inför framtiden. Det är då väldigt angeläget att dessa satsningar tas till vara och inte äventyras. Åke Selberg har i debatten tagit upp en hel del frågor. Jag skall i det här sammanhanget bara kommentera det han sade om Norrlandsstödet. Han sade att vi borgerliga är på spridd reträtt och att vi har ändrat oss i förhållande till tidigare fattade beslut och lämnat tanken på kalkylmässiga underlag. Även om vi är väldigt positiva till Norrlandsstödet och menar att det skall utvecklas även i fortsättningen, måste vi ju inse att det beslut som fattades i den här frågan var förknippat också med andra beslut rörande jordbruket i hela landet. Vi kan nu konstatera att det har skett enorma förändringar när det gäller jordbrukets förutsättningar, i och med EG-ansökan och i och med att våra förväntningar om att GATT förhandlingarna skulle avslutas fullständigt har grusats. GATT-förhandlingarna pågår ännu, snart två och ett halvt år efter det att de enligt våra bedömmningar skulle vara avslutade. Detta har lett till stora problem för jordbruket i hela landet. I det läge som har uppstått menar vi att det är rimligt att vi också har en press på jordbruket i Norrland, liksom vi har på jordbruket i övriga delar av landet. Vi menar att det är nödvändigt om vi skall få den konkurrenskraft som krävs av oss alla inför fortsättningen. Det står definitivt inte i strid med eller skulle på något sätt äventyra ambitionerna i de krav på regionalpolitiskt stöd för Norrland som vi hävdar i EG-förhandlingarna. Våra ambitioner i det avseendet är väl kända. Det talas dels om subarktiskt jordbruk, dels om jordbruk i missgynnade områden i andra delar av landet. Vi måste framöver ha mod att diskutera hela det perspektivet. Det finns ju faktiskt områden i södra Sverige som har precis lika besvärliga förutsättningar som vissa områden längs Norrlands kuster men som inte får ett enda öres stöd. Vi tror att det i det sammanhanget är viktigt att fullfölja ambitionerna i EG-förhandlingarna. Jag vill tillbakavisa de anklagelser som Åke Selberg riktar mot regeringen. Också Jan Jennehag var kritisk på den punkten. Han talar t.o.m. om en omfördelning inom landet. Jag vill då fråga: Tycker Jan Jennehag att det är rimligt att sydsvenskt jordbruk, inte minst jordbruket på det småländska höglandet, med förutsättningar som inte är bättre än de i Norrlands kustland, skall vara med och betala till ett Norrlandsstöd? Det är ju vad Jan Jennehag här förordar. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i detta betänkande, 1992/93:JoU20.

Fru talman! Jag skulle vilja börja där Ingvar Eriksson slutade. Han tog upp de sydsvenska jordbruken på småländska höglandet, men det var inte de som fick det ökade spannmålsstödet, utan det gick naturligtvis ut till andra områden. Jag skulle också vilja fråga: Var tanken att en sänkning av stödet till Norrland skulle ge utrymme för en höjning av inlösen på spannmålspriset och sedan möjliggöra de förändringar som ni genomförde i budgetpropositionen? Jag tycker också att det är viktigt att påpeka att förändringen när det gäller Norrland sker just när vi går in i förhandlingarna. Naturligtvis kan det uppfattas på ett negativt sätt och leda till bekymmer vid förhandlingarna. Det var en förhoppning i 1990 års beslut att GATT förhandlingarna skulle vara klara när beslutet skulle börja gälla. Anledningen till att vi vidtog en del åtgärder och justerade t.ex. djurbidraget var ju att vi inte fick till stånd den uppgörelsen. Jag vill sedan uttrycka tillfredsställelse över att Ingvar Eriksson ytterligare en gång slår fast att vi skall hålla en hög nivå på djurskyddsområdet. Det är också Socialdemokraternas ambition. Ingvar Eriksson efterlyser samstämmighet. Det var just den diskussionen vi förde i samband med debatten om budgeten för jordbruket. Vi sade då att vi ville behålla samstämmigheten. Jag vill till sist instämma i Ingvar Erikssons påpekande att det är trevligt att jordbruksministern är på plats här i dag. Jag hoppas att vi skall få veta litet grand om hur regeringen har tänkt sig förutsättningarna inför 1994.
Fru talman! Jag vill först beklaga att högtalaranläggningen i denna kammare inte tycks fungera. Det är svårt att föra en debatt när man inte hör vad motdebattören säger. Jag skall ändå försöka kommentera det jag uppfattade av Åke Vi korrigerade spannmålspriset något, och anledningen var att vi uppfattade att lönsamhetsnivån höll på att underskridas. Vi vet ju alla att en fortsatt sänkning av lönsamheten inom vegetabiliesidan medför uppenbara risker för att man i Sydsverige mer och mer går över till animalieproduktion, och det om något skulle vara en belastning för norra Sverige. En av orsakerna till att vi har tvingats stanna upp med uppräkningen av Norrlandsstödet är att vi befinner oss i ett trängt ekonomiskt läge.

Säkert kommer Norrlands jordbrukare att överleva det här. Jag vill definitivt säga ifrån att det skulle vara tal om att vi på något sätt skulle vilja diskriminera Norrlandsjordbruket inför EG-förhandlingarna. Vi ställer oss helt eniga bakom det som regeringen har sagt när det gäller de svenska kraven på regionalpolitiska lösningar. När det gäller den saken tycker jag inte att det behöver råda någon oenighet mellan oss.
Fru talman! Jag förstår att jag inte talar in i mikrofonen, men det är alltid svårt att stå med ryggen mot den man talar med. Jag tycker inte det känns särskilt trevligt. Jag håller med Ingvar Eriksson om att de flesta jordbrukare i dag har en tuff uppgift, oavsett om de befinner sig i södra eller norra Sverige. Jag reser ganska mycket i landet. Jag träffar många jordbrukarorganisationer även i södra Sverige, så jag är nog ganska väl införstådd med vad som händer. Men vi tyckte det var negativt att man just inför EG-förhandlingarna ändrade på det regionalpolitiska stödet till Norrland. Det måste försämra läget i förhandlingarna att man redan nu prutar på stödet.
Fru talman! Vi kan inte komma ifrån den krassa ekonomiska verklighet vi lever i. Det är den som ligger bakom detta. Det finns inget annat skäl. Däremot vill jag gärna i detta sammanhang uttala vikten av att vi som politiker inte bidrar till att skapa motsättningar mellan norr och söder genom en kraftig ökning av Norrlandsstödet just i denna situation när det sydsvenska jordbruket pressas så hårt. Jag vet hur det är -- jag lever i den sydligaste delen. Det skulle vara mycket ödesdigert för oss alla oavsett om vi bor i norr eller söder. Det är därför jag gärna vill understryka vikten och betydelsen av att vi är eniga när det gäller satsningarna kring regionalpolitiken och EG. I de satsningarna talar man om Norrlandsstödet med en ny accent, man talar om ett subarktiskt jordbruk, och man talar också om andra missgynnade områden i Sverige, som man har tagit upp i dessa förhandlingar. Jag tycker det är viktigt att vi här inte bidrar till att skapa motsättningar mellan bönder i norr och söder resp. politiker i norr och söder. Sådant skulle inte gagna oss i den fortsatta processen.
Fru talman! På tal om att ha ryggen mot den man debatterar med så står väl jag väldigt illa till. Fru talman! Jag gläder mig mycket åt Ingvar Erikssons ordval och hans lyriska beskrivningar av hur viktigt det är att bönderna i Norrland underställs samma krav på effektivitet och rationalisering som bönderna i övriga Sverige. Han uttrycker sig så att det låter som om han citerade min reservation. Om han menar vad han säger och tycker som han uttryckte det, ser jag inte hur han skall klara sig undan att rösta med mig på min reservation.
Fru talman! Vi har ju i vår skrivning tagit upp ekonomin. Jag tror inte det skall behöva råda någon missuppfattning om den. Christer Windéns reservation kanske i viss utsträckning är ett spel för gallerierna. Jag tycker inte vi behöver frångå propositionen på denna punkt. Som Christer Windén uttryckte det är han i stort sett på samma sida som jag i detta sammanhang. Jag tror det är viktigt att vi försöker vara så eniga som möjligt.

Fru talman! Ingvar Eriksson kommenterade mitt inlägg vad gäller Norrlandsstödet med att det finns jordbruk också i södra Sverige som har besvärliga produktionsförhållanden, liksom det finns jordbruk i Norrlands kustland som har det något gynnsammare än i Norrlands inland. Självklart är det så. Men Norrlandsjordbruket som sådant har generellt sett mer svårigheter än jordbruket i södra Sverige. Därom är vi ju alla överens. Vi löser inte Norrlandsjordbrukets problem genom att hänvisa till att det finns jordbruk på småländska höglandet som också har det besvärligt. Den delen får vi försöka behandla för sig. Jag menar att Norrlands jordbruk, speciellt i inlandet, har en avgörande betydelse för befolkningens möjlighet att bo kvar. Jordbruket har på det sättet ytterligare en funktion i förhållande till i södra Sverige. Jag tror att vi är överens också om den punkten.
Fru talman! Självfallet löser vi inte problemen i norra Sverige genom att hänvisa till att det finns problem också på andra håll. Jag har ingen annan uppfattning än att det finns problem i Norrland. Men jag tror inte att man löser Norrlandsproblemen bara genom att öka anslagen. Det finns en lång rad andra orsaker till att det har varit en vikande tendens på vissa håll i Norrland. Man bör nog angripa problemet på andra sätt. Om vi gemensamt tar ansvaret för att slå fast att vi skall ha en stark svensk livsmedelsproduktion i hela landet och lever efter de principerna, så tror jag att det kan leda till att de som är unga i dag stannar kvar i näringen också i Norrland. Även i Sydsverige är det så i dag att ungdomen flyr från denna näring. Det är ett tungt och arbetsamt jobb. Är det dessutom olönsamt, är det inte så lockande. Det är där huvudorsaken till flykten från jordbruket ligger. Det är så även i Småland, och där tror jag att vi kan bli överens om andra insatser också. Jag tror dock att det generellt från svenska folkets sida krävs en positiv inställning till svensk livsmedelsproduktion. Då vill det till att vi, när marknaderna öppnas, fortsätter att köpa svenska varor. Det gäller att vi alla gemensamt ser till -- både konsumenter och producenter -- att verkligen slå vakt om den svenska marknaden. Nu är det tid att göra detta. Då tror jag också att Norrlandsjordbruket kommer att klara sig. Norrlandsjordbruket behövs. Det behövs för att vi behöver folk i Norrland. Det finns många goda skäl till det. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att Norrland skall ha sin rättmätiga del och sina chanser att leva kvar som jordbruksområde i framtiden.
Fru talman! Inte heller jag tror att vi löser problemen med enbart anslag. Men jag och Ingvar Eriksson har olika uppfattning om anslagsinstrumentets betydelse. Jag tror att vi behöver det i högre grad än vad som förutsätts i regeringens förslag och i utskottsmajoritetens uppfattning. Vi kanske inte kommer längre på den här punkten. Jag menar dock att en omfördelning av resurser är nödvändig. Det anser också Ingvar Eriksson. Vad vi träter om är i vilken grad vi tvingas utnyttja detta medel.

Fru talman! Jag hade egentligen tänkt nöja mig med att lyssna på denna debatt, men eftersom det har ställts ett par frågor vill jag göra ett inlägg. Först och främst skulle jag vilja säga att jordbruksutskottets betänkande i huvudsak stämmer överens med regeringens proposition. Det finns ett par tillägg som, om de går igenom, naturligtvis innebär ett påpekande från riksdagen att regeringen bör göra ytterligare en del. Bl.a. handlar det om trädgårdsnäringen. Jag ser inte några problem i detta. Jag ser det snarare som om riksdagen i så fall vill påskynda ett arbete som jag redan kommit i gång med genom att tillsätta Trädgårdsnäringsutredningen. Det har lagts fram vissa förslag. Jag tror det kan vara bra att gå vidare på den vägen. En annan fråga som varit uppe till diskussion är Norrlandsstödet. Jag vill bara förklara för kammaren att det inte är fråga om någon sänkt ambition. Jag har tidigare diskuterat detta här i kammaren. Det fanns alltså en modell för uppräkning som man kan hävda var den som tillämpats tidigare. Den gav ett något högre utfall än det vi har föreslagit. Jordbruksverket har också räknat på ett annat alternativ som gav ett lägre utfall än tidigare. Nu behåller vi alltså i princip samma stöd som förra året med en viss mindre uppräkning. Detta är inte någon sänkt ambition, utan ett mycket klart tecken på att vi i ett mycket besvärligt budgetläge upprätthåller den ambitionsnivå som vi har haft. Jag vill också understryka att frågan om det norrländska jordbruket är den mest framskjutande frågan i förhandlingarna med EG om medlemskap. Jag ser det som nödvändigt att få ett bibehållet stöd till jordbruket i norra Sverige i samband med ett inträde i EG. Medlemskapsförhandlingarna påverkar givetvis vår situation i hela landet, inte minst när det gäller jordbruket. Den gemensamma jordbrukspolitiken i EG är mycket omfattande och ganska speciell. Redan i samband med budgetpropositionen har riksdagen beslutat att göra vissa anpassningar. Man kan säga att socialdemokraterna delvis ställde sig utanför den diskussionen. Jag har i och för sig med viss tillfredsställelse noterat att utskottets ordförande, Margareta Winberg, i sitt kvinnoförbunds tidning har sagt att det behövs viss justering i politiken. Jag är av den uppfattningen att man inte bör frångå 1990 års beslut -- det har jag uttalat väldigt många gånger -- men att vi måste göra de nödvändiga justeringarna. Jag tror att det är viktigt att vi fullföljer omställningsbeslutet. Vi bör låta det löpa ut under den tid som kontraktet med jordbrukarna gäller. Men samtidigt bör vi göra det möjligt att transformera denna omställning in i ett EG program för roterande träda, som man redan har, och införa en kompletterande fast träda som jag så sent som i förrgår diskuterade med kommissionären Stechel i Bryssel. Det har efter riksdagens förra beslut om inlösenpriset för spannmål inträtt vissa förändringar i det förslag till justering av referenspriser som fanns med i propositionen och som finns med i det beslut som skall fattas här i kammaren. Jag inser naturligtvis detta samtidigt som jag kan konstatera att den sänkning av referenspriset som föreslagits är försiktigt tilltagen. I de flesta fall är den förändring som en höjning av spannmålspriset inneburit inte så stor att vi skulle komma utanför den möjliga förändring som ligger i de föreslagna siffrorna. Den försiktighet som Jordbruksdepartementet gett uttryck för i propositionen tidigare, skall vi naturligtvis efter riksdagens påpekande fullfölja, efter den ändring som gjorts när det gäller inlösenpriserna. På någon punkt kan det bli nödvändigt med justeringar, och sänkningen av referenspriset kan bli något mindre. Jag vill dock understryka en sak i det här sammanhanget. När vi beslutade att sänka kostnadsläget, ta bort handelsgödsel och bekämpningsmedelsavgifter, sänka proteinfoderavgifterna och låsa spannmålspriserna på en lägre nivå, innebär detta en kostnadsbesparing i jordbruket. Denna besparing måste åtminstone till en del komma konsumenterna till del. Det är därför rimligt att följden av det riksdagsbeslut som i dag kan fattas blir en justering av referenspriserna vid halvårsskiftet. Det ställdes här några frågor om nästa års växtodling. Jag har haft ambitionen, och har fortfarande, att vara tidigare än någon jordbruksminister varit, inom den närmaste tiden bakåt, med att förslå det som skall gälla innan höstsådden kommer i gång mot slutet av sommaren. Det är min ambition att återkomma med en proposition till riksdagen inom den allra närmaste tiden. Den här propositionen är naturligtvis intimt förknippad med medlemskapsförhandlingarna. Vi har diskuterat de positioner som under denna månad -- kanske något senare -- skall föreläggas EG när det gäller jordbruket. Det har dragit ut på tiden. Jag vill inte påstå att det har varit några problem i egentlig mening. Men man skall vara klar över att både acquis-genomgången, som rör 18 000 sidor, och diskussionen om alla detaljer är en lång process. Jag kan erkänna för kammaren att jag tidigare varit något optimistisk när det gällt att bedöma den nödvändiga tidsutdräkten. Men arbetet är på gång. Vi är ganska klara över positionerna. Därefter blir det möjligt att förslå riksdagen de system som skall gälla för nästa år i enligt med vad jag tidigare skrivit i propositionen.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för inlägget. Jordbruksministern resonerar något om omställningsprogrammet. Det bör löpa kontraktstiden ut, säger han. Jag har ingen annan uppfattning. Jordbruksministern resonerade också något om infasningen i EG när det gäller frågan om träda. Det skulle givetvis vara mycket intressant om jordbruksministern något kunde lätta på förlåten. Blir det någon form av EG-träda för nästa år?
Herr talman! Jag tror inte att jag i dag skall lätta så mycket mer på förlåten. Det skall göras bitvis. Väntan behöver nog inte bli så lång innan vi har det här något så när klart. Men frågorna är känsliga, och när man för förhandlingar gäller det att man vet vad man säger. Jag skall inte gå längre in på detta. Principen bör dock vara att vi skall kunna fullfölja programmet. Men vi skall försöka göra det möjligt att användas i ett EG-sammanhang. Den omställda arealen som inte är skogsplanterad eller omlagd till våtmarker skall kunna ingå i den basareal som tillämpas i EG, och som skall vara föremål för stöd i framtiden.
Herr talman! Jag vill tacka för det beskedet. Jag förstår att det ur förhandlingssynpunkt kan vara känsligt att lätta för mycket på förlåten. Men det är mycket angeläget att situationen inte blir som den var i vintras, då besked om träda och annat kom mycket sent. Jordbruksministern har nu redan angett att besked skall lämnas i god tid före höstsådden, då är det inte så lång tid kvar, herr jordbruksminister. Jag hoppas, väntar och tror att jordbruksministern är beredd att ge de besked som svenskt jordbruk behöver för att kunna planera inför framtiden. Det är oerhört viktigt.
Herr talman! Jordbruksministern säger att förändringarna i propositionen är små. Vi socialdemokrater tycker nog att de är ganska betydande när det gäller vad som händer på animaliesidan. Socialdemokraterna begärde därför att få tillbaka ärendet till riksdagen för att kunna ta ställning. Det handlar ju alltid om budgetfrågor och pengar. Precis som så många tidigare talare sagt är det viktigt att vi är varsamma med resurserna. Upplevs det inte som fel signal att man nu drar ned på Norrlandsstödet, att man håller en lägre nivå än vad som föreslås i de olika utredningarna? I andra sammanhang försöker man ju hålla upp nivån för att få en så bra situation som möjligt. Kan jordbruksministern säga när vi kan räkna med att få besked om positionerna i förhandlingarna? De förändringar som nu sker inom animalieproduktionen gör att vi får brev från köttproducenter, animalieproducenter, som är mycket oroliga över vad som kommer att hända vad gäller den produktionens kostnadssida. Det vore därför bra om vi kunde få ett klarläggande på denna punkt. Till sist vill jag hälsa från fru ordförande, som verkligen uppskattar att jordbruksministern läser tidningen Morgonbris.
Herr talman! Vad gäller foderkostnaden och priserna på animalieprodukterna, vet vi att det stora problemet i dag både när det gäller nötkött och när det gäller griskött inte är att referenspriset är för lågt. Problemet är i stället att man med avräkningspriset inte når upp till referenspriset. Det är här som vi har det stora lönsamhetsproblemet. Vi kommer naturligtvis att ta nödig hänsyn till den litet dyrare spannmålen. Vi hade redan i propositionen förutsett att riksdagen sannolikt kommer att justera regeringens förslag. Förslaget som lades fram var därför mycket försiktigt. Vi kommer att följa riksdagens ställningstagande, och jag tror att det kommer att tillgodose de problem som Åke Selberg tar upp. Jag är också medveten om att Åke Selbergs partikamrater och andra är mycket angelägna om att priserna på livsmedel inte höjs mer än nödvändigt utan kanske i viss mån även sänks. Därför har jag sagt att referenspriserna måste sänkas för att vidareföra en del av kostnadssänkningarna. Samtidigt har regeringen gett uppdrag till Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden att studera hur det utfaller när priserna sänks för bonden men inte för konsumenten. Det är en oefterrättlig situation. Så går jag vidare till Norrlandsfrågan. Jag vill bara påpeka för Åke Selberg och kammarens ledamöter att det gjordes en viss höjning av Norrlandsstödet -- låt vara liten. I nuvarande läge är det faktiskt inte många stöd som har behållits på tidigare nivå. De allra flesta stöden har på grund av budgetskäl fått vidkännas minskningar. Så är inte fallet för Norrlandsstödet, vilket visar att det stödet är prioriterat. Vad gäller positionerna, är det min avsikt att vid ett besök den 19 maj i EG-delegationen delge ledamöterna i EG-delegationen innehållet i positionerna i huvudsak.
Herr talman! Jordbruksministern säger att han visste att regeringen skulle bli justerad på punkten om inlösen av spannmålspriset som i sin tur påverkar animalieproduktionen. Det är ganska anmärkningsvärt. Varför lades då inte ett sådant förslag fram från första början?
Herr talman! Jag uppfattade inte det sista som Åke Selberg sade. Debatten pågick ju i jordbruksutskottet när vi skrev denna proposition, även om beslutet inte var fattat. Därför tyckte jag att det fanns skäl att vara försiktig. Debatten i jordbruksutskottet grundade sig ju den gången på det förhållandet att kronan hade flutit under en längre tid, medan regeringens tidigare bedömningar grundade sig på den kronkurs som vi hade före den 19 november förra året.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för informationen, men jag har några frågor som jag vill ställa. Jag vet inte om jordbruksministern var i kammaren när denna debatt började. Jag talade då ganska mycket om behovet av en långsiktig strategi. Jag hänvisade då till att det i betänkandet, vars hemställan antagligen kommer att antas av riksdagen, står att det inte går att ha en fastlagd långsiktig strategi, eftersom man då är oflexibel och låst vid förhandlingarna med EG. Jag undrar vad jordbruksministern anser om följande. Om man nu har en långsiktig strategi, som innebär att man ganska detaljerat har angett hur det skall se ut fram till EG-inträdet 1995, om vi antar att Sverige blir medlem då, är alternativet då att inte ha någon strategi alls? Jag är övertygad om att det för den enskilde bonden är mycket bättre att ha en fastlagd strategi, som man kanske måste ändra, därför att det sker en förändring av omständigheterna, än att leva i ovissheten av att inte ha någon strategi alls. propositionen står det att jordbruksministern avser att låta den här institutionen få till uppgift att undersöka var i livsmedelsproduktionen kostnaderna finns. Det handlar huvudsakligen om livsmedelsindustrin och handeln. Jag undrar: Vore det inte vettigt att i detta uppdrag samtidigt lägga in att man skall föreslå åtgärder? Att det är fel och var det är fel, det vet vi ganska bra. Däremot har vi inte en klar uppfattning om vilka åtgärder som skall vidtas. EG-anslutningen. En areal på 375 000 hektar är omställd. En del av denna areal är redan planterad med skog. Hur blir det med den delen som är skogbeväxt? Kommer den att kunna räknas in i den s.k. basarealen?
Herr talman! Jag skall börja med Christer Windéns frågor bakifrån. Om han hade varit uppmärksam hade han hört att jag från talarstolen sade att den omställningsareal som inte är skogsplanterad bör räknas in i basarealen. Den som är skogsplanterad är nu alltså använd för annat ändamål, och det har utgått omställningsstöd och ofta även anläggningsstöd till denna areal. När det gäller frågan om Livsmedelsekonomiska samarbetsnämndens uppdrag är detta uppdrag givet från regeringen. Vi kommer i en delredovisning vid halvårsskiftet, om jag minns rätt, att få en bedömning av den nuvarande situationen. Därefter skall nämnden följa utvecklingen efter de sänkningar och förändringar av referenspriser och av kostnader som görs från halvårsskiftet och lämna en rapport till regeringen om detta. Det finns nog inte något förslag om åtgärder i uppdraget, och det är inte säkert att just denna myndighet är bäst skickad att föreslå åtgärder. Beträffande en strategi, tror jag inte att jag har någon uppfattning som i grunden skiljer sig från Christer Windéns. Jag uppfattar det som att vi har en förhållandevis långsiktig strategi på jordbrukspolitikens område. Den baseras alltså i stora stycken på 1990 års beslut. Den kompletteras nu med de ändringar som är nödvändiga med tanke på förhandlingarna om ett EG-medlemskap och ett ökat inflöde av synpunkter utifrån. Det kommer att fullföljas med att vi efter ett medlemskap 1995 blir en del av EG:s gemensamma jordbrukspolitik. Det tycker jag är ett tillräckligt svar på den frågan. Men om Christer Windén vill ha det klarare uttalat, tycker jag att det är viktigt att ha en långsiktig strategi. Jag försöker arbeta med det som rättesnöre.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för detta uttömmande svar. Jag har bara en följdfråga beträffande EES. Avser jordbruksministern att i något annat sammanhang återkomma med ett uppdrag till något lämpligt institut att ge förslag till vilka åtgärder som behöver vidtas för att svensk livsmedelsindustri skall bli konkurrenskraftig i ett EG-perspektiv?
Herr talman! Om inte livsmedelsindustrin själv eller jag själv eller någon annan kommer på det, kommer vi säkert att ge ett uppdrag till någon att komma med förslag. Även riksdagens ledamöter kan ju komma med bra förslag.

Herr talman! Jag vill tacka kammaren för denna möjlighet att lämna information om det svenska ESK-ordförandeskapet. Som ordförande i ESK vill Sverige vara med och skapa en ny freds och samarbetsordning i Europa. Av de senaste årens bittra erfarenhet har vi lärt att övergången från gammalt till nytt kommer att bli långdragen och komplicerad. Att verka för fredliga förändringar i Central och Östeuropa och att förhindra nya konflikter och avveckla gamla krishärdar är en uppgift som kräver konsekvens, tålamod och uthållighet under, men också långt bortom, det svenska ordförandeskapet. Vi har sett det som en huvuduppgift att genom en målmedveten och uppslagsrik satsning på förebyggande diplomati främja europeisk fred och säkerhet. Denna satsning kommer att fortsätta. I ryggen har vi det mandat som ordförandeskapet fick vid ESK:s rådsmöte i Stockholm i december. Inte minst har ESK i Jugoslavienkrisen inriktat sig på att förhindra konfliktens spridning till nya områden, till Kosovo och till Makedonien. ESK upprättade i februari en närvaro i Estland. Tanken är att pröva om ESK genom sin blotta närvaro kan hjälpa till att bygga upp ett förtroende mellan estnisktalande och ryskspråkiga, som förhindrar framväxten av spänningar och därmed bidrar till stabilitet i vårt eget närområde. Som ordförande har vi lagt ned betydande kraft på samarbetet med den minoritetskommissarie som tillsattes vid Stockholmsmötet. Jag har själv vid ett par sammanträffanden med minoritetskommissarien diskuterat inriktningen av hans verksamhet. Efter besök i de baltiska staterna har han fastslagit att kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte förekommer i Baltikum men samtidigt uppmanat dessa staters regeringar att vidta ett antal åtgärder för att bygga broar till de ryskspråkiga befolkningsgrupperna. Vid behandlingen av minoritetskommissariens rapport har vi kunnat konstatera en glädjande grad av samsyn mellan Moskva och de baltiska regeringarna. Det blir nu en uppgift för ESK gruppen i Estland, för minoritetskommissarien och för ESK:s ordförandeskap att föra en fortsatt dialog med de baltiska regeringarna i dessa frågor. Efter samråd med mig beslöt minoritetskommissarien att även rikta sin uppmärksamhet mot den ungerska befolkningsgruppens ställning i Slovakien. Hans besök i Bratislava och Budapest har nu föranlett beslut om en särskild tillsynsgrupp som två gånger om året skall besöka Slovakien och Ungern för att granska de ungerska resp. slovakiska befolkningsgruppernas situation. Med ett enkelt, kostnadssnålt initiativ har ESK därmed tagit ett viktigt steg för att förhindra uppkomsten av en ny etnisk varböld i hjärtat av Centraleuropa. Initiativet är en påminnelse om den förebyggande diplomatins möjligheter. Jag har av flera skäl uppehållit mig utförligt just vid den förebyggande diplomatin. ESK:s insatser på detta område präglas av framsynthet och har hittills givit goda resultat. Att förhindra morgondagens konflikter är lika viktigt som att ta itu med dagens kriser. Men det förebyggande arbetet fångar sällan uppmärksamheten på samma sätt som den akuta krishanteringen. I de samtal jag som ESK-ordförande haft med mina ryska och amerikanska kolleger, Kozyrev och Warren Christoffer, har krisen på Balkan stått i förgrunden. I det f.d. Jugoslavien står ett nytt Europa mot ett gammalt. Medan en överväldigande majoritet av Europas länder, med stöd av USA, genom bilateralt och multilateralt samarbete söker finna fredliga lösningar på gamla motsättningar, strävar rödbruna krafter med det förflutna som ledstjärna efter att med våld, grymheter och hot förändra Europas karta. ESK har på Balkan eftersträvat att understödja FN:s arbete för att återupprätta fred och stabilitet. Det har inte enbart skett genom insatser för att motverka konfliktens spridning utan också genom åtgärder för att genomföra FN:s sanktionsregim och värna om respekten för människovärdet. Erfarenheter som ESK gjort i sitt förebyggande arbete skulle, då den akuta konflikten är överstånden, kunna utnyttjas i en rehabiliteringens diplomati -- i fredsbyggande insatser för att återskapa ett minimum av förtroende mellan olika befolkningsgrupper. Att börja bygga upp den tillit mellan serber och muslimer som kriget och terrorn på Balkan raserat är förvisso en uppgift av vida större dimension och svårighetsgrad än brobyggande mellan balter och ryskspråkiga eller mellan slovaker och ungrare. Men jag är övertygad om att ESK har kompetens att tillföra ett sådant arbete. Till denna rehabiliteringens diplomati bör även icke-statliga organisationer kunna lämna sina bidrag. Sverige har som ordförandeland fått befatta sig även med andra svårartade kriser inom ESK området. I konflikten om Nagorno-Karabach har parterna efter internationella påtryckningar enats om mandatet för en övervakningsstyrka i ESK:s regi, som skulle kunna sättas in när en vapenvila inträder och en fredskonferens kommer i gång. Den av armeniska styrkor i Nagorno-Karabach inledda offensiven mot Kelbadjar och andra områden i Azerbajdzjan försvårar emellertid för närvarande dialog och förhandlingar. En rad politiska hinder återstår att övervinna. ESK har ett ansvar när det gäller att åter få i gång fredsprocessen. I Georgien har ett kreativt sökande efter öppningar i konflikterna om Abchasien och Sydossetien hittills bara givit begränsade resultat. I Moldavien håller ESK på att upprätta en närvaro avsedd att bidra till ansträngningarna att finna en varaktig lösning på problemet Transnistrien. Frågan om ESK kan bidra till en konstruktiv utveckling i Tadzjikistan kommer denna vecka att i Wien diskuteras av ESK-staterna. Vid sidan av konflikt och krishanteringen, som jag här berört, har värnet om demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna varit ett av det svenska ordförandeskapet prioriterat arbetsområde. Denna inriktning av vårt arbete hänger samman med det breda säkerhetsbegrepp som omhuldas inom ESK. På kort sikt måste vi göra vad vi kan för att förebygga krig och mäkla fred. På längre sikt kan enbart respekt för ESK:s grundläggande värden -- demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna -- göra fred och stabilitet bestående. Vid mitt besök i de fem centralasiatiska ESK staterna för två veckor sedan stod dessa principiella frågor i förgrunden. Jag tog upp dem i samtliga politiska samtal jag förde under resan. Det finns inga skäl att sticka under stol med att det i flera centralasiatiska ESK-stater förs en politik som ligger långt ifrån den värdegemenskap på Parisstadgans grund som vi vanligen talar om. I Tadzjikistan har det skoningslösa inbördeskriget upphört, men förföljelsen av oppositionen fortsätter. I Uzbekistan och Turkmenistan ges föga eller intet politiskt utrymme åt meningsmotståndare till regimen. Vi har länge varit medvetna om att flera nya ESK stater inte vill eller förmår leva upp till sina åtaganden vid inträdet i ESK. Nu krävs att ESK tar itu med detta problem. Det måste ske på flera sätt. -- Vi måste tala klarspråk om problemen. Om vi inte klarar en rak dialog i dessa frågor har vi inte bestått det första provet. -- Samtidigt måste vi vara realistiska i våra målsättningar. Det lönar sig föga att begära att dessa stater blir fullfjädrade demokratier över en natt. Men vi får varken sväva på målet om ESK åtagandenas innebörd eller underlåta att kräva att berörda stater rör sig i riktning mot politisk demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. -- Dialog och påverkan som första handlingslinje innebär att vi måste vidta en rad konkreta åtgärder för att dra in dessa stater i ESK:s arbete. Jag avser att inom kort i Wien lägga fram förslag till en rad åtgärder med detta syfte inriktade på de centralasiatiska ESK-staterna. Vid samtalen i Centralasien berördes också de militära frågor om vilka förhandlingar pågår inom ramen för Säkerhetsforum i Wien. Det är väsentligt att integrera de centralasiatiska ESK-staterna även i dessa förhandlingar. Inte minst arbetet på en uppförandekod med dess koppling till andra delar av ESK-arbetet har stor betydelse för alla ESK I dialogen med de nya ESK-staterna behövs alla goda krafter. I min Centralasiendelegation ingick en företrädare för ESK:s parlamentarikerförsamling. Utbyggda kontakter med parlamentarikerna i de nya ESK-staterna skulle kunna ge ett bidrag både till konfliktlösning och till meningsutbytet i demokrati och MR frågor. Därvid hoppas jag också på stöd från Som konstaterades vid den internationella konferensen om förebyggande diplomati i det här huset för en månad sedan är den bästa garanten för säkerhetspolitisk stabilitet i Europa en fungerande värdegemenskap mellan ESK-länderna. Någon form av granskning av ESK-staternas vilja och förmåga att efterleva påbuden om demokrati och mänskliga rättigheter i Parisstadgan och andra grundläggande ESK-dokument borde bli resultatet av höstens möte i Warszawa, som skall behandla uppföljningen av åtagandena inom den s.k. mänskliga dimensionen av ESK-arbetet. Herr talman! Under återstoden av det svenska ordförandeskapet avser jag att lägga stor vikt vid frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Vi planerar att i Stockholm genomföra ett informellt högnivåmöte om MR-frågor i ESK området med deltagande av Europarådet, FN:s Det är Sveriges uppfattning att flyktingfrågorna bör få ökad uppmärksamhet i ESK. Vi har därför vid det migrationsseminarium som i slutet av april ägde rum i Warszawa fört fram tanken på en europeisk ordning för hantering av massflyktssituationer. Avsikten är att skapa bättre möjligheter för flyktingar att få en tillfällig hemstad i geografisk närhet av sina ursprungsländer. På många andra områden än de jag här berört pågår ett intensivt arbete avsett att förstärka ESK:s förmåga att ta itu med såväl omedelbar konflikthantering som långsiktig demokratiuppbyggnad inom ESK-gemenskapen. Jag räknar med att ESK:s ministerråd inom kort skall kunna utnämna ESK:s förste generalsekreterare. Jag planerar att tillsammans med FN:s generalsekreterare underteckna ett avtal om samordning med FN vid ett besök i New York senare i vår. Det är min starka förhoppning att vi på alla de områden jag här berört -- konflikthantering, befästande av värdegemenskapen, det inre reformarbetet, samverkan med FN -- under den återstående tiden av Sveriges ordförandeskap skall kunna ta ytterligare steg i riktning mot en ny europeisk samarbetsordning. Jag är övertygad om att ESK på nytt kommer att ge prov på både slitstyrka och uppslagsrikedom. Vi behöver ta nya steg för att förebygga konflikter. Vi bör komplettera våra preventiva insatser med en rehabiliteringens diplomati. Vi måste på allvar ta itu med den utmaning som avsaknaden av demokratiska traditioner och bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna i flera ESK-stater utgör. I dessa strävanden är det ESK:s styrka att ingen europeisk stat står utanför ESK, och att de stora demokratierna på andra sidan Atlanten ingår i ESK-kretsen. ESK har särskilda förutsättningar att binda in alla Europas stater i en politisk gemenskap. Ingen annanstans kan alla Europas stater tillsammans med ett pånyttfött, demokratiskt Ryssland planera för en gemensam framtid. Häri ligger ESK:s oumbärlighet.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern. Det var en värdefull och omfattande information. Mycket ger anledning till kommentarer och frågor. Jag skall försöka koncentrera mig till ett område. En formulering var ungefär så här: Icke-statliga organisationer bör kunna lämna bidrag. Ickestatliga organisationer -- NGO med den engelska förkortningen -- har egentligen inget tillträde till ESK-processen. Den nuvarande NGO ambassadören redovisade i den senaste briefingen från UD litet grand från sin verksamhet. Där pekade han just på detta. Vi vet att många regeringar inte vill att människor och folkrörelser skall engagera sig i frågor som demokrati och mänskliga rättigheter. Men vi i Sverige har alltid satt stort värde på folkrörelsernas engagemang. Det folkliga engagemanget driver ju många gånger oss politiker. Därför skulle jag vilja fråga: Är utrikesministern beredd att utnyttja den uppslagsrikedom som finns i folkrörelserna och MR-organisationerna och på något sätt försöka släppa in dem i ESK-processen?
Herr talman! Jag tackar för Karl-Erik Svartbergs fråga. Jag delar hans bedömning att vi här har en viktig uppgift. Vi måste se till att vi i ESK processen får in mer direkta och enkla kanaler för ett samarbete med frivilligorganisationer eller, med det engelska uttrycket, ickestatliga organisationer.

Detta gav mig också impulsen att vi måste ta ett initiativ för att förbättra utbytet. Här i Sverige har vi en form av utbyte. Vi har regelbunden dialog mellan icke-statliga organisationer och de som jobbar med ESKfrågor på utrikesförvaltningen. Jag hade även själv tillfälle att träffa ett antal personer i denna fråga. Men vi behöver också bygga upp detta internationellt. Jag ser ett tillfälle, bara för att förmedla denna tanke till kammaren, vid parlamentarikerförsamlingens möte i Helsingfors i början av juli. Då tycker jag att man borde försöka åstadkomma någonting för att få med frivilligorganisationer. Får jag också tillägga att jag tror att frivilligorganisationerna kommer att ha en mycket stor uppgift när det gäller att försöka hjälpa till att återskapa förtroendet och återställa ett civilt samhälle i Bosnien.
Herr talman! Tack utrikesministern för svaret. Jag skulle också vilja peka på något utöver parlamentarikerförsamlingen. Frågan är om inte det toppmöte som utrikesministern aviserade i höst skulle kunna spela en roll. Där tror jag att frivilligorganisationerna på något sätt åtminstone borde få en viss insyn.
Herr talman! Avser Karl-Erik Svartberg nästa ministerrådsmöte i ESK? Ja, jag håller med om detta. Vi skall se vad vi kan göra.
Herr talman! Jag tackar också för den redovisning som utrikesministern har givit om Sveriges ordförandeskap i ESK. Jag skulle vilja ställa en fråga som har att göra med en av delkonflikterna på Balkan. Det gäller Kosova. Jag vet att ESK har placerat ut observatörer i området för att bevaka hur mänskliga rättigheter och annat hanteras. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Jag skulle vilja fråga: Kan utrikesministern säga någonting om huruvida Sverige som ordförandeland driver frågan om att fredsbevarande styrkor skall utplaceras mellan Serbien och Kosova, för att förhindra ytterligare en blodig konflikt i det forna Jugoslavien? Finns det andra funderingar från svensk sida på att i ESK driva krav på andra insatser för att skydda majoriteten i Kosova mot den serbiska minoriteten?
Herr talman! Jag tackar Kent Carlsson för den frågan. Jag vet att det var många från riksdagen som träffade dr Rugova när han var här i Stockholm. Det gjorde även jag. Jag hade då möjlighet att med honom diskutera läget i Kosovo. Den internationella närvaron där utgörs i första hand av ESK-observatörerna, som har verkat där en längre tid. Jag tror också att det nu finns ett lokalkontor för UNHCR. Men ESK-närvaron är mycket väsentlig. Jag hade möjlighet, när jag besökte Belgrad före jul, att sammanträffa med ambassadör Böök som leder den här missionen. Det finns också sedan Stockholmsmötet ett beslut om att utöka närvaron av observatörer i Kosovo. Det är på gång att utöka observatörsstyrkan, så att man därmed kan finnas på flera orter i Kosovo.

En av de frågor som kommer att finnas kvar på Jugoslavienkonferensens bord i de fortsatta överläggningarna är Kosovafrågan. Det är den information som vi har alldeles färsk. Det innebär att detta problemkomplex kommer att fortsätta att behandlas.
Herr talman! Också jag vill tacka utrikesministern för redovisningen. Den är mycket värdefull. Det är ett oerhört ansvar som Sverige har att vara ordförande i denna otroligt omfattande organisation, som har en så stor uppgift nu i alla de konflikter som redan finns i Europa och som dess värre kan komma. Jag vill ta upp det som Karl-Erik Svartberg var inne på, nämligen att frivilligorganisationernas, ickestatliga organisationers, roll är viktig. I samband med Stockholmsmötet ordnades en parallellkonferens, där bl.a. Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet var initiativtagare. Där kom många människor från potentiella konflikthärdar med konstruktiva idéer. I Stockholmsmötet beslutade man, som utrikesministern sade, att icke-statliga organisationer nu skall få möjlighet att inte bara närvara vid mötena och ha en status som är vanlig inom FN utan också vara med i de mera operationella verksamheter som EESK har. Det tycker jag är väldigt intressant. Jag tänker på Transnationella stiftelsen för fredsoch framtidsforskning i Lund som ju har mycket stor egen erfarenhet av Kosova och som skulle kunna ge många impulser för att direkt användas i ESK-arbetet. Jag tänker inte bara på svenska organisationer. Som representant för ordförandelandet skulle utrikesministern kunna dammsuga alla frivilligorganisationer och alla idéer som finns -- i USA, Canada, Tyskland, vartenda EG-land och också i Central och Östeuropa -- och med sin närvaro gå in i en konfliktläkande process. Man skulle kunna börja med Kosova, där inget krig ännu har brutit ut, och komma med nya, andra tankar än militära och vanliga diplomatiska i den fruktansvärda konflikten i Bosnien. Tar utrikesministern ordentliga initiativ både i Sverige och internationellt för att fokusera för ickestatliga organisationer möjligheten att direkt gå in i ett operativt arbete för fred i det forna Jugoslavien?
Herr talman! Jag tackar Birgitta Hambraeus.

Detta måste vi ägna en viss tankeverksamhet åt, för det är kanske inte heller så lätt åstadkommet. Men vi skall försöka. Jag vill gärna säga det. Vi tar gärna emot synpunkter på och förslag till hur vi skall göra det på ett sätt som gör att det hela kan fungera lätt och smidigt.
Herr talman! Jag tackar särskilt för den inställning som utrikesministern här visar, att vi kan göra detta på ett lätt och smidigt sätt. Man behöver inte ha en stor organisation för det. Man skulle kunna inom UD genom olika kanaler i Sverige ta kontakt med de grupper som finns. Det finns fredsälskande grupper i det gamla Jugoslavien, inte minst Helsingforsgrupper, HCA-grupper, i Belgrad, kvinnor som arbetar där. Det finns många grupper som på detta sätt skulle kunna involveras, om de fick känna att de har stöd från ESK, och därmed inifrån arbeta för fred i det forna Jugoslavien.
Herr talman! Jag vill gärna tillägga att det redan i dag finns ett slags register i Warszawakontoret, som särskilt arbetar med mänskliga rättigheter och där man som non-governmental organisation kan registrera sig och få ESK-material. Så det finns någon form av möjlighet redan. Jag tror bara att det tenderar bli så att man registrerar sig där, och sedan får man kanske papper som inte alltid är så lättillgängliga. Det är där som jag menar att vi måste fundera på om vi kan åstadkomma någonting som leder till mera levande utbyte.
Herr talman! Jag delar utrikesministerns uppfattning om att ESK har en alldeles särskild betydelse på grund av att det omfattar alla Europas länder. Det betyder att ESK kan göra insatser som andra organ kanske inte har samma förutsättningar för att göra. Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesministern, och det gäller flyktingar och mänskliga rättighetsfrågor. Från Europarådets sida har det gått ut en skrivelse till regeringarna om hur de ställer sig till en flyktingaktion och flyktingkonferens på hög nivå. Enligt uppgift skulle skrivelsen ha besvarats, men det hade inte gjorts när jag var nere i Europarådet. Jag undrar: Hur ser utrikesministern på att det tas initiativ från olika håll på detta sätt? Hur anser utrikesministern att man kan samordna olika initiativ för att de skall kunna få ännu bättre effekt? Det är risk för att det av och till sker ett dubbelarbete. Det skulle vara ganska olyckligt. En av Europarådets specialiteter är mänskliga rättigheter. Nu säger utrikesministern att det förbereds en konferens om mänskliga rättigheter. Då kan man tycka när det gäller båda dessa saker att konferenser är bra, dialog är bra, och det är bra att det sker på hög nivå. Men man måste ha en inriktning: Vad är det vi verkligen vill uppnå? Det är risk att det ordnas olika saker utan att man tar konkreta steg framåt. Det är nödvändigt på båda de områden som jag nämnde. Slutligen, herr talman! Jag vet att utrikesministern har sagt att om inte en krigsförbrytardomstol via FN leder till konkreta resultat, då skulle ESK ta initiativ. Här har det dessutom sagts att det skall bli resultat från ESK:s sida redan före årets slut. Det förefaller mig litet överoptimistiskt.
Herr talman! Tack, Hans Göran Franck. Visst finns det risk för dubbelarbete, det gör det. Bl.a. därför tänker vi från svensk sida ta ett initiativ till en sammankomst med Europarådet, FN:s Genèvekontor, m.m. för att få en samordning runt mänskliga rättighets-problematiken. Jag tror att det finns väldigt goda möjligheter att vi kan stödja varandra och framför allt att Europarådets expertis och möjligheter på mänskliga rättighets-området kan tas till vara av ESK, som inte alls har så uppbyggda strukturer. Jag tycker att vi skall sträva till detta samarbete och i viss mån arbetsfördelning. Europarådet har naturligtvis en mycket större organisation än vad När det gäller migrationsfrågor har vi på svensk sida i en diskussion kommit fram till att det i dag inte finns något givet forum, där den här typen av frågor kan behandlas. Det är därför vi strävar efter att få in frågorna i ESK, för vi tror att det skulle kunna vara ett riktigt forum. Det säger inte att det om inte Europarådet kan föra frågan och de här tankarna framåt är fel, absolut inte. Inom Europarådet har det pågått en diskussion om minoritetsfrågorna. ESK har en fungerande minoritetskommissarie, som utför ett direkt praktiskt jobb. Vi måste samverka och stödja varandra, men icke blockera varandras arbete.
Herr talman! Det är bra att utrikesministern säger att det behövs ett samarbete och en samordning, att det inte skall vara konkurrens och rivalitet. Utrikesministern är dessutom med i Europarådets ministerkommitté, så hon har ju alla förutsättningar att förverkliga detta. Till sist vill jag återupprepa min fråga om hur utrikesministern verkligen ser på förutsättningarna för upprättandet av en krigsförbrytardomstol, som enligt Corell skulle kunna förverkligas redan i slutet av året. Är det verkligen på det sättet?
Herr talman! Generalsekreteraren har ju säkerhetsrådets uppdrag att framlägga förslag. Vi väntar på att detta skall ske endera veckan. Men den oerhört intensiva utvecklingen dessa dagar kring Jugoslavienkrisen gör att jag kan tänka mig att detta något försenas. Säkerhetsrådet har nu att göra svåra överväganden för att se till att det blir en uppslutning, även de facto, kring Vance--Owenplanen. Jag kan tänka mig att det här blir någon förskjutning. Men från svensk sida följer vi frågan och gör vad vi kan för att den i praktiken inte kommer att glömmas bort.

Herr talman! Efter detta avbrott är det inte alldeles enkelt att på nytt ta sig an jordbrukspolitiken. Dessutom var ju jordbruksministern här och gjorde ett inhopp i debatten. Det är kanske inte så mycket mer att tillägga. Jag vill ändå ta några minuter i anspråk. Vi kristdemokrater har varit tydliga när det gäller jordbrukspolitiken och vilka förändringar vi vill ha till stånd. Det beslut på det jordbrukspolitiska området som fattades här i riksdagen den 31 mars innebar ett steg i rätt riktning för svenskt jordbruk. Det betänkande vi nu behandlar är ytterligare ett steg mot en justering av jordbrukspolitiken med hänsyn till att Sverige ansökt om medlemskap i EG och till de förhållanden som råder för jordbruket i vår närmaste omvärld. Vi kristdemokrater anser att livsmedelsproduktion är en viktig resurs för vårt land. Därför ser vi på 1990 års livsmedelspolitiska beslut med viss skepsis. Detta beslut innebar bl.a. att produktionen av livsmedel i princip skulle jämställas med andra näringar, ett synsätt som vi i kds inte har delat. Man måste ha ett vidare synsätt när det gäller vår modernäring, vilket har varit uppe i ett antal debatter under de senaste ett och ett halvt åren. Av den tidigare debatten i dag framgick det att synsättet att jordbruket är samhällsekonomiskt viktigt alltmer kommer tillbaka. Det visar att vi ändå är på rätt väg. Från kristdemokratiskt håll, och även från andra håll, har det hävdats att det svenska jordbruket och livsmedelsproduktionen måste få vara med och konkurrera på lika villkor som jordbruket inom den europeiska gemenskapen. En annan hållning vore att avskärma svenskt jordbruk från en stor marknad där det finns möjlighet till avsättning för svenskproducerade livsmedel. I längden skulle 1990 års beslut -- om det finge gälla ograverat -- ha medverkat till att vi ytterligare finge minska vårt jordbruk genom en ökad import utan någon motsvarande export av svenska livsmedelsprodukter. Det är därför bra att nu göra dessa justeringar. Grönmjölsproduktionen i Sverige är ju inte särskilt stor, ca 15 000 ton grönmjöl från en areal om drygt 2 000 ha. Denna lilla produktion skulle få betydande svårigheter när gränsskyddet för proteinfodermedel tas bort den 1 juli i år. I propositionen föreslår regeringen därför ett arealbaserat stöd. I en motion från kds förordades i stället ett kilobaserat stöd. Liknande förslag fanns i en centermotion. Utskottet menar att ett stöd som utgår för producerad volym har flera fördelar framför ett arealbidrag med den utformning som anges i propositionen. Med ett volymbaserat stöd kan oönskade skillnader i stödnivån mellan olika producenter undvikas. Ett sådant stöd står dessutom i bättre överensstämmelse med den stödform som tillämpas inom EG. Det är positivt att vi i utskottet har kunnat komma överens i denna fråga. Herr talman! Jag vill också något kort beröra trädgårdsnäringens bekymmersamma situation. Det finns ett antal företag inom denna näring som befinner sig i en akut ekonomisk kris. Utskottet understryker behovet av en särskild utredning som skyndsamt bör utreda omfattningen av fruktodlingens ekonomiska problem och föreslå lämpliga åtgärder. Det är bra att jordbruksministern ser positivt på den här frågan och att han skall arbeta mycket snabbt med den. Noterbart är också att den svenska ekologiska trädgårdsproduktionen är lägre än konsumtionen. Därför bör det framöver finnas utsikter för en ökad svensk produktion. Jag är ense med jordbruksministern om att såväl konsumentintressen som miljöskäl talar för statliga insatser för den ekologiska produktionen. Utskottet anser alltjämt att det är angeläget att rådgivningen till trädgårdsodlarna organsieras effektivt och anpassas till näringens behov. Slutligen vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på vad som sägs angående medel för att underlätta etableringen av ett antal kunskapscentrum för fortbildning inom jordbruket och trädgårdsnäringen, vilket är väsentligt för framtiden. Det är bra att man såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet, trots dagsaktuella problem och kriser, försöker lyfta fram utvecklingsfrågor och se på framtiden inom dessa branscher. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Om man är sist på talarlistan, blir det ofta upprepningar av vad som tidigare har sagts. Jag hoppas att kammaren har överseende med detta. Det finns kanske också frågor som tål att upprepas även när vi diskuterar jordbruket och i synnerhet I det här utskottsbetänkandet behandlas bl.a. När det gäller stödet till jordbruket i norra Sverige har utskottet följt propositionens förslag, ett förslag som innebär ett väsentligt avsteg från tidigare beslut genom att det för den föreslagna nivån inte finns ett kalkylmässigt underlag. Det hela måste nog ses som ett allvarligt avsteg från den mycket viktiga principen att nivån på merkostnadsersättningen till jordbruket i norra Sverige skall vila på objektiva kalkylmässiga grunder. Att hålla fast vid en nivå som fastställts utifrån ett kalkylmässigt underlag är särskilt viktigt under pågående förhandlingar om ett medlemskap i EG, vilket också har påpekats tidigare i debatten. Norrlandsjordbruket bygger självfallet på att ambitionsnivån i detta känsliga skede inte sänks. Stora förhoppningar har också ställts på en självrekryterande köttdjursproduktion -- dikor -- även i norra Sverige. Det skulle bl.a. vara ett viktigt bidrag till ett öppet och levande odlingslandskap. Det är därför med besvikelse man noterar att det i propositionen inte finns förslag på detta område. I utskottet har man heller inte varit beredd att göra någon ändring i enlighet med vissa motionsförslag. I norr har man också reagerat mot att det i propositionen förutsätts att norra Sveriges svinproducenter skall bryta mot samhällets miljöregler. För att klara behovet av spridningsareal för gödsel krävs en betydande andel egenproducerad spannmål. Den merkostnadberäkning som Jordbruksverket har gjort bygger helt på inköpt spannmål, vilket även strider mot stödets idé att bl.a. bidra till ett öppet landskap. Herr talman! Jag har i en motion framfört det som jag nu har berört, dvs. större ekonomiskt stöd till norra Sverige, en regional merkostnadsersättning för dikor och frågan om egenproducerad spannmål i kalkylen för svinproduktionen. Alla tre yrkandena har i utskottsbehandlingen blivit avstyrkta. Det får man beklaga. Jag vet också att många jodbrukare och företrädare för dessa hade hoppats på att utskottet skulle rätta till vad man tyckte var fel i propositionen. Nu finns i betänkandet reservationer där ett ökat Norrlandsstöd förespråkas. Jordbrukarna i området förväntar sig nog att åtminstone ledamöterna från Norrland skall stödja dessa förslag. Jag undrar om man kan förvänta sig en sådan norrländsk samling över partigränserna.

Herr talman! Regeringens förslag till riksdagen, proposition 184, tillhör inte de mest välskrivna förslag som har lämnats till riksdagen. Ej heller är innehållet i propositionen det bästa. Utskottet har därför på flera punkter gått emot jordbruksministerns förslag. Den socialdemokratiska motionen i detta ärende har tillstyrkts till nästan hundra procent. Endast på en punkt, finansieringen av det regionala stödet, hade vi litet delade meningar. Jag skall återkomma till detta. Det svenska yrkesfisket i dag är mycket bekymmersamt. Orsaken är till stor del den dåliga torsktillgången i Östersjön. Sydkustfiskarna och oskustfiskarna har under lång tid, speciellt under 80-talet, haft mycket goda år med torskfisket. Det har också varit det fiske som fiskarna till stor del har levt på. Det finns naturligtvis inte bara en utan flera orsaker till att torsken nu har försvunnit i Östersjön. Först och främst beror det på den dåliga saltvatteninströmningen från Västerhavet. Men också fiskarna själva har naturligtvis varit en bidragande orsak genom att man har fiskat intensivt och använt moderna redskap. Det finns också en annan fara, nämligen miljön i havet. Den har förstört en del. Forskare från både Fiskeriverket och Naturvårdsverket undersöker om det kan vara någon sjukdom, liknande den som har drabbat laxen, som kan ha orsakat att torskbeståndet har minskat. Yrkesfiskarna på syd och ostkusten har i dag, som jag sade, ett mycket bekymmersamt läge. De uppehåller fisket med sillfiske. Sillfisket har nackdelen att priserna för fisket är mycket låga, och efterfrågan på sill och strömming är mycket dålig. Nu kan man klara detta genom det prisregleringssystem som vi har med bidrag per kilo sill, men det kommer nu att upphöra. Regeringen föreslår nu att prisregleringen skall upphöra. Det är helt i sin ordning, eftersom Sverige 1988 i Oslo träffade en överenskommelse med övriga EFTA-länder om att varje form av statligt stöd som snedvrider konkurrens skall vara avskaffat senast den 1 januari 1994. Från socialdemokratisk sida har vi haft synpunkter på prisregleringssystemet. Vi föreslog i vår motion att man skulle flytta fram ändringen från den 1 juli 1994. Detta har utskottet tillstyrkt, och man lämnar ett förslag till riksdagen i enlighet med vår motion. Nackdelarna med prisregleringen har kanske varit flera, men det blir ytterligare en nackdel nu när prisregleringen hastigt försvinner för många. Om lönsamheten för sillfisket har varit dålig tidigare, kommer den naturligtvis att bli ännu sämre när stödet försvinner. Därför har vi också tänkt på tiden efter den 1 januari 1994. Vi föreslår att ett regionalt stöd skall utgå speciellt till Syd och Ostkusten. Vi nämner dessa kuststräckor, eftersom Västkusten är litet annorlunda. Där har man större tillgång och bättre möjligheter att fiska. Det stöd vi här föreslår är på 5 miljoner kronor, som vi vill skall riktas till Syd och Ostkusten. Vi vill också att det stödet skall tas upp som en särskild post i statsbudgeten. Även detta har tillstyrkts. Emellertid har vi haft litet delade meningar om finansieringen av stödet. Majoriteten i utskottet tycker att pengarna, de 5 miljonerna, skall tas från regleringskassan. Vi socialdemokrater anser att det inte bör ske förrän regleringskassan har upphört, och om det blir pengar över anser vi att de bör överföras till statens budget. Detta har vi tagit upp i vår reservation. Jag yrkar därför bifall till den reservationen. Fiskerilånen kommer också enligt propositionen att upphöra. Fiskerilånen har tidigare varit på 40 miljoner kronor. Den statliga kostnaden för dessa lån har varit ca 17 miljoner kronor. Räntorna på lånen har varit mycket gynnsamma för yrkesfisket. Man har betalat två tredjedelar av diskontot i ränta. Men i dessa 40 miljoner ligger en del i bidrag och avskrivningar. Nu tas dessa 17 miljoner upp som ett bidrag till fisket. Det är väl okej, men när man har läst propositionen, vilket man fick göra flera gånger för att riktigt förstå vad jordbruksministern menar, kommer man fram till att det inte blir 17 miljoner kronor. I stället föreslås att 4 miljoner kronor av de 17 miljonerna skall avsättas för överskottshanteringen. Vidare föreslås att 5 miljoner också skall avsättas för det regionala bidraget. Vi socialdemokrater har tagit upp detta i vår motion och föreslår i stället att de 4 miljoner kronorna till överskottshanteringen skall tas från prisregleringskassan. Det regionala bidraget på 5 miljoner skall då, som jag tidigare nämnde, finansieras på annat sätt och tas upp i statsbudgeten. Detta har utskottet tillstyrkt, varför man i dag föreslår riksdagen detta. Målet med fiskerinäringen måste vara att man så småningom, när man kommer över krisperioden, skall kunna stå på egna ben. Men som jag nämnde tidigare är yrkesfisket i dag inne i en mycket besvärlig omställningsperiod. Detta har kanske också delvis orsakats av politiska beslut. På exempelvis Sydkusten har man puffat på för att fiskeflottan skall moderniseras, dvs. att man skall byta ut de gamla trätrålararna mot modernare ståltrålare, vilket har skett. Nu står fiskarna där med stora investeringar i fiskeflottan som skall betalas. Fisktillgången har minskat, och man hamnar därför i en mycket bekymmersam situation. Herr talman! Jag skall också nämna den sista punkten som vi har tagit upp. Det rör de 30 miljoner som finns i prisregleringskassan och som en gång avsattes vid prisförhandlingarna år 1987 och år 1988. Det avsattes 15 miljoner vart år. Dessa pengar var avsedda för konsumentupplysning. Orsaken till detta var de höga torskpriserna. Man ville att pengar skulle komma tillbaka till konsumenterna. Flera förslag till hur dessa pengar skall betalas och hur man skall använda dem har väckts under dessa år. Men de förslag som har lagts fram har man av olika anledningar inte kunnat acceptera. Nu föreslår vi i vår motion att dessa 30 miljoner kronor överförs till Svensk Fisk, som nu skall ombildas och bedriva ren informationsverksamhet för att upplysa svenska konsumenter om hur bra det är att äta fisk och hur man tillagar fisk. Det är enligt min mening ett bra sätt att använda dessa pengar i stället för att som enligt vissa förslag skicka ut rabattkuponger till konsumenter. Tar man 30 miljoner kronor och fördelar på 8 miljoner svenskar blir det 3:00--3:50 kr per svensk i rabatt på torsk. Då har man inte räknat in administrationskostnaderna. Jag tycker att detta förslag faller av sig självt. Det vi har föreslagit, och som utskottet också är med på, är bra. Det nybildade Svensk Fisk kan därmed bedriva en bättre informationsverksamhet än vad man hitintills har gjort. Som jag nämnde kommer Svensk Fisk framöver att bli ombildat och enbart bedriva informationsverksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 1

Herr talman! Fiskenäringens situation är för närvarande bekymmersam och det av många skäl. Utvecklingen går mycket snabbt. Det finns en utredning, men förhållandena är föränderliga. Det är den politiska förändringen inte bara för Sverige utan också för våra omgivande länder i Baltikum som har gjort att förutsättningarna förändras mycket snabbt. Vi har fått ett annat konkurrensläge. Här sitter vi, precis som Kaj Larsson säger, med en modern fiskeflotta och skall i större omfattning än någonsin konkurrera med öststatsfisk. Det är inte bara vi som skall konkurrera. Jag såg i en tidning i dag att man t.o.m. i Polen är bekymrade för konkurrensen. Vi har tidigare jämfört oss med Polen som konkurrensland, åtminstone när det gäller Sydsveriges fiskare. Nu jämför sig Polen med den ryska fiskeflottan som kommer och dumpar fisk på den polska marknaden. Man har alltså råkat i konflikt. Fiskarna där har tagit besluten i egna händer och blockerar nu hamnarna för rysk fisk. Vi har också råkat i den situationen att även svensk fisk på detta vis blockeras. Vi får hoppas att det blir en lösning på detta. Möjligheterna för våra yrkesfiskare att övergå till annan verksamhet är i nuvarande ekonomiska läge små, närmast obefintliga, även om de har ett brett kunskapsregister. Vi bör därför se på marknaden för fångster och hur i dagens läge åtminstone sill och strömming, vilka det finns god tillgång på, kan få avsättning. I detta sammanhang kommer man in på att vi måste få en ökad preferens bland konsumenterna för just sill och strömming. För den enskilde fiskaren är det viktigt att kunna planera sin verksamhet. Eftersom antalet stillaliggande fartyg nu är mycket omfattande -- det lär finnas ansökningar om 250 stillaliggande fartyg orsakade av torskfiskestoppet -- bör kunskaperna hos dessa yrkesfiskare kunna utnyttjas bättre. Nu är det fråga om traditionell arbetslöshetskasseersättning. Man bör kunna ge igen någonting som på sikt lönar sig för yrkesfiskarna själva. Jag har därför i en motion fört fram att det är viktigt att samhället tar till vara fiskarnas frigjorda resurser, vilket detta påtvingade stillaliggande av fiskefartyg innebär. I motionen har jag kopplat ersättningen vid stillaliggande till någon form av motprestation för att stärka fiskenäringens konkurrenskraft. Vi bör tillvarata yrkesfiskarnas stora kunnande genom att de deltar i t.ex. propagandaarbete vid skolor, storhushåll och mässor för ökad fiskkonsumtion. Jag anser givetvis inte att varje yrkesfiskare är lämpad för detta. Men det finns många av dem som tycker att detta skulle vara intressant att få göra. Många kan också göra andra arbetsinsatser som är till nytta för både nationen och näringen, eftersom det är en så lång stillaliggandetid som planeras. Herr talman! Vi behöver en förändrad kostinriktning bland våra konsumenter för att kunna öka fiskkonsumtionen. Det är synnerligen angeläget bland de yngre åldersklasserna där konsumentmönstret grundläggs för en lång tid framöver. Låt oss göra en koppling mellan konsumenten och producenten genom att använda lediga resurser bland fiskarebefolkningen. Detta kan på sikt vara till gagn för såväl folkhälsa som yrkesfiskarna. Jag vill också nämna att detta inte bara gäller yrkesfiskarna utefter kusterna. Det finns även insjöfiskare som nu har problem genom att fiskpriserna är enormt låga. Det har talats om att gädda har sålts för 3 kr kilot. Men jag har inte sett någon nämnvärd prissänkning i konsumentledet.